Herr talman! Man har här börjat med en partiledardebatt. Det har jag anmärkt på många gånger, och inte bara jag utan också tidigare ordförande i bevillningsutskottet. Vi tycker inte om den ordningen. Men detta är en så viktig fråga att det må vara hänt den här gången. Det mesta är alltså redan sagt, och jag hade tänkt att fatta mig mycket kort och bara göra några kommentarer till vad som här har sagts men huvudsakligen tala om vad man inte har sagt i den här debatten, nämligen vad skatteförslaget egentligen innebär. Det har man inte sysslat så mycket med utan talat om helt andra saker. Innan jag gör det vill jag emellertid säga några ord om skatteutskottet och dess arbetsformer, eftersom det har varit så mycket diskussioner och skriverier om det. Skatteutskottet har till skillnad mot andra utskott i riksdagen ett speciellt och stort kansli. Avsikten med detta är att utskottet på grund av ärendenas politiska karaktär, som ni kan förstå av debatten i dag, skall kunna göra utredningar självt, skaffa statistik och andra uppgifter. Vi skall inte behöva skicka några ärenden på remiss från detta utskott. Kansliet skall kunna skaffa fram det material som vi behöver. Utskottet skall vara oberoende av yttre påtryckningar i sitt arbete och inte vara utsatt för påverkan utifrån av organisationer, företag eller enskilda personer. Det är karakteristiskt för detta utskott. Men utskottet tar emot en mängd skrivelser, och det har skett även i den här frågan. Vi får dem utan begäran och de redovisas inför utskottet. Ordföranden tar emot delegationer som får framföra sina synpunkter, även ibland inför utskottets delegation. Dessutom är utskottet, som vi har sett de senaste dagarna, livligt bevakat av pressen. Enligt riksdagsstadgan skall utskottet arbeta inom stängda dörrar, men det har kanske inte verkat så. Det förefaller som om någon omedelbart har talat om inte bara vad vi har föreslagit utan också vad som har sagts där. Resultatet har blivit alldeles oriktiga uppgifter i tidningspressen. Ledamöter i denna kammare som inte tillhör utskottet har trott sig vara så informerade att de har skrivit insändare i sina hemortstidningar med snedvridna uppgifter om vad som har försiggått i utskottet. Om särskilda skäl föreligger kan annan än ledamot eller tjänsteman i utskottet inkallas, heter det. Jag har i och med detta år varit ledamot i bevillningsutskottet och skatteutskottet i 30 år. Under denna tid har bara en eller ett par gånger någon delegation eller några andra fått komma in i utskottet. Nu görs det gällande att det är horribelt att så inte tillåtits. Det är ju i enlighet med riksdagsstadgan. Vi skall inte behöva kalla in några andra för att höra deras åsikter. Kansliet skall kunna klara utredningen och statistik. Man har här krävt att vi skall sitta och lyssna på en del rad människor, professorer och andra, trots att vi, som jag har sagt, enligt riksdagsstadgan i lugn och ro inför stängda dörrar och oberoende av påtryckningar utifrån skall fatta våra beslut. Detta har gjort att jag har funnit anledning att i utskottet tala om att vi inte kan utföra vårt arbete om man omedelbart springer till pressen och talar om vad vi säger där. Som ordförande anser jag det vara min skyldighet att påtala detta. Inom bevillningsutskottet och skatteutskottet har vi hållit hårt på tystnadsplikten, som är en förutsättning för att utskottet skall kunna arbeta ostört. Ledamöterna skall kunna tala fritt i utskottet. Ingen skall kunna sitta och stenografera ned allt som sägs och föra det vidare utanför utskottet. Det skapar ingen arbetsro. Men tillåt mig säga att det alltid har rått en god, kamratlig och animerad stämning i utskottet, och som ordförande anser jag det nödvändigt med hänsyn till att skatteutskottet är riksdagens mest kontroversiella utskott. Det är en förutsättning för att vi skall kunna utföra ett gott arbete. De hårda motsättningar som kanske finns här i kammaren och annorstädes finns inte skatteutskottet. Det blev en irriterande stämning dels på grund av denna begäran om uppgifter från utskottet som fru Nettelbrandt talade om, dels därför att det begärdes att en mängd människor skulle kallas in till utskottet. Jag hänvisade till praxis, och utskottsmajoriteten — inte ordföranden — beslöt att vägra. Av fru Nettelbrandts anförande kunde man få intrycket att det inte fanns några uppgifter alls tillgängliga i utskottet, men kansliet hade gjort upp tre tabeller. Man har jämfört med 1970 års reform. Innan utskottet fattade beslutet hade reservanterna skrivit den reservation mot arbetsgivaravgiften som nu ligger på riksdagens bord, och där fanns kostnader osv. angivna. Vidare fanns det uppgifter för varje motion som väckts i anslutning till skatteförslaget om hur mycket det skulle kosta att bifalla förslaget. Även om det möjligen kan sägas att materialet var otillräckligt, måste det följaktligen vara felaktigt att säga att ingenting hade presenterats. Det var inte så. Kansliet ansåg för sin del att skattepaketet mera var en fråga om teknik och statistik, som man kan erhålla bl.a. från departementet. Det har också presenterats statistik. De frågor som fru Nettelbrandt här läste upp gällde den tabell som representanten från departementet inte ville lämna i utskottet. Anledningen till detta var att han ansåg att den utgick från felaktiga utgångspunkter. Det som fru Nettelbrandt ville att departementstjänstemannen skulle utreda hade man också redan utrett på folkpartiets kansli — märkvärdigare var det inte. Men fru Nettelbrandt ville att sammanställ ningen skulle komma som en officiell tabell från departementet. Hon har ju sedan också sagt att det är fråga om finansdepartementets tabell — det är ganska fiffigt upplagt. Men uppgifterna blir, som jag tillåtit mig att säga, inte mindre oriktiga för att man kräver att få dem på detta sätt. Det är precis detsamma som att säga åt en tjänsteman, att han skall säga att två gånger två är fem. Finansministern har redan klargjort oriktigheten i detta förfarande. Jag skall därför inte uppta ledamöternas tid ytterligare med att understryka detta. Jag skall kanske också säga några ord med anledning av anklagelserna för bristande underlag beträffande arbetsgivaravgiften. Herr Wärnberg, som är ordförande i företagsbeskattningsutredningen, säger att det egentligen skulle ta åratal att analysera denna fråga på ett tillfredsställande sätt. I så fall borde man nämligen analysera varje företag för sig. Men inte är det en så märkvärdig åtgärd att höja arbetsgivaravgiften från 2 procent till 4 procent att man för den skull behöver sätta i gång en sådan fantastisk utredningsapparat. Det är en överdrift. Jag vill inte heller underlåta att ta upp den utredning som finansministern har tillsatt och vilkens sammansättning jag för inte så länge sedan fick uppgifter om. Man har riktat anmärkningar mot att denna utredning ännu inte har trätt i verksamhet. Ja, jag har ansett det naturligt att man innan utredningen håller sitt första sammanträde får ett beslut i riksdagen med anledning av den aktuella propositionen, eftersom oppositionen på en hel rad punkter yrkar att direktiven till utredningen skall ändras. Det är väl ganska naturligt att man avvaktar det, även om det kanske är klart vilket beslut riksdagen kommer att fatta. Rent formellt är det väl ändå riktigt att vänta. Jag vill dessutom peka på en annan sak.

Jag skall därför nu tillåta mig att något beröra detta.

Att det var en omfördelning till förmån för låginkomsttagarna kan väl ingen vederlägga.

Inom den sektorn var de lågavlönade dominerande till antalet. Jag tillhör Örebro läns landsting, som satsade så mycket på löneökningar till låginkomsttagarna att det betydde över en kronas extra höjning av utdebiteringen. Om jag inte minns fel var ökningen 17 miljoner kronor enbart på lasarettet. Är det finansministerns fel? Är det inte vad alla lovade i valrörelsen, nämligen att man skulle satsa på låglönegrupperna? När man nu har gjort det, så att kommunalskatterna måste stiga och vi måste bära denna omfördelning, då sägs det att 1970 års skattereform är förfelad. Det är inte riktigt att förringa den skattereformen. Hade vi inte genomfört den, så hade ju läget varit mycket sämre. Den skattesänkningen gäller ju, och den var den största dittills. Vad innebär då förslaget på riksdagens bord i dag? Jo, att det för alla inkomster upp till 100 000 kronor blir en sänkning av den direkta statsskatten. Sedan må ni plocka fram tabeller så att ni fullsmockar tavlan över mig, men detta är ett faktum. Det är ju den direkta skatten som man alltid har talat om att man skall sänka, och i botten blir det en sänkning. Den som har 10000 kronors inkomst får en sänkning procentuellt på över 30 procent. Den som har 15 000 kronor får 12 procents sänkning. Den som har 20 000 kronor får en sänkning med 10 procent. Den procentuella sänkningen minskar sedan så att den är 0 vid 100 000 kronors inkomst. Men i absoluta tal, alltså inte i procent, blir sänkningen störst för årsinkomster mellan 25 000 och 70 000 kronor.

Men syftet med propositionen är ju att man skall försöka sänka marginalskatterna, och att sitta och plocka om skatteskalorna tror jag att skatteutredningen skulle få hålla på med, som det har sagts, två eller tre år. Så svårt är det nämligen att börja plocka med en skatteskala. Marginalskatterna sänks med 3 procent upp till 35 000 kronor. Då görs det gällande, att man har glömt bort låginkomsttagarna. Har man gjort det? Att hjälpa dem som har verkligt låga inkomster genom att sänka skatten är inte mycket värt. Det blir i pengar ganska ringa belopp. De måste alltså hjälpas på ett annat sätt för att det skall bli någon effektiv hjälp. Här har man i debatten totalt glömt bort satsningen på familjerna. När propositionen utarbetades tog man hänsyn till den kraftiga höjning av bostadstilläggen som trädde i kraft den 1 april i år. Det var förutsättningen för hela propositionens uppbyggnad. Herr talman! Jag skall tillåta mig att erinra om vad detta betyder. Alla som har upp till 21 000 kronor i inkomst får om de har ett barn 3 300 kronor per år. För två barn får man 4 200 kronor per år, för tre barn får man 6 540 kronor per år, för fyra barn får man 7 440 kronor per år, och för fem barn får man 9 540 kronor per år. Till detta kommer alltså barnbidragen på 1 200 kronor per barn. Det blir för den som har 21 000 kronor och fem barn 15 000 kronor i direkt hjälp. Det är annat än bara några småkronor på skatten, som inte skulle betyda detsamma på länga vägar. T. o. m. för dem som är uppe i 35 000 kronors inkomst blir avtrappningen av bostadstilläggen efter den 1 januari 1973 inte så hård. Då blir det ändå 1 080 kronor för den som har ett barn, 1 980 kronor för två barn, 4 320 kronor för tre barn, 5 220 kronor för fyra barn och 7 320 kronor för fem barn. andra har plockat fram av fördyrade kostnader ändå 1 536 kronor över i netto genom denna reform, kombinerad med bostadstilläggen. Det är sanningen om skattepaketet. Dessutom har familjepolitiska kommittén lagt fram ett nytt förslag som kommer att kosta 900 miljoner kronor om man kan genomföra det, vilket naturligtvis betyder en väsentlig förbättring. Låginkomsttagarna, som kanske ofta har familjer, är icke bortglömda i detta förslag. Har alltså inte alla fått en sänkning av den direkta statsskatten? Är det någon som kan förneka att alla med upp till 100 000 kronors inkomst fått sänkningar? Det är ju på det sättet. Men, säger man, det tas igen i form av indirekta skatter. Det skedde också 1970. Då gjorde vi en omfördelning av skatterna på 4,5 miljarder kronor och den reformen accepterades av folkpartiet. Det var inte hälften så mycket diskussioner och rabalder om den saken, ty då fanns det inga som helst chanser att få bort regeringen som man trott i inledningen av debatten kring det nya skattepaketet. Det är hela förklaringen. Förra gången ansåg man omfördelningen helt naturlig, och det är samma sak som vi gör nu. Det finns inga gömda skattekistor för finansministern att plocka fram pengar ur till denna skattesänkning på 2,5 miljarder kronor eller vad det är. Det finns inga möjligheter att sänka skatten totalt, har man sagt till folkpartiledaren Helén på ett folkpartimöte, säger han. Folk förstår att det inte finns några möjligheter under den närmaste tiden, har han förklarat, och jag tror det. Jag tror att folk är klokare än många av dem som talar för dem här i kammaren. Men här låtsas man vara oerhört indignerad för att man inte kan sänka skatten med 2,5 miljarder kronor utan vidare. Skall det nu lånas upp 2,5 miljarder kronor? Salig Dumbom sade: ”Ju mer man lånar, dess mera sätter man sig i skuld.” Han kom underfund med att det inte lönade sig. Skulle då inte många här, som är mycket klokare, också kunna begripa det? Skall man underbalansera budgeten för att klara upp detta? Skulle ni som försöker förringa denna skattesänkning kunna förklara för mig och kammaren hur ni skall klara en skattesänkning av denna storleksordning utan en omfördelning? Nu när vi står inför en uppåtgående konjunktur, då bromsarna kanske måste dras till igen, lär ni inte kunna rekommendera en underbalansering.

Herr talman! Efter herr Brandts skämtsamma och spirituella anförande är det inte så lätt att ögonblickligen hoppa in på allvarliga ting, men jag skall göra det med detsamma. Jag tar upp det som herr Brandt började med när han talade om utskottets arbetsformer. Det råder inte några som helst delade meningar om att vi bör slå vakt om de arbetsformer som vi hittills har tillämpat i bevillningsutskottet och skatteutskottet, nämligen att ärendena behandlas i en sluten krets och att det inte får komma ut någonting av det som vi sysslar med. Vi är helt överens om detta , och det är därför inte mycket att tala om. Naturligtvis bör alla beslut som fattas i utskottet vara hemliga till dess att protokollet i vanlig ordning har justerats. Men det är å andra sidan ingalunda på det sättet, herr Brandt, att det är något fel i att kalla in vissa sakkunniga personer. Jag är den förste att understryka att vi har ett alldeles utomordentligt kansli.

Utöver dem som fru Nettelbrandt begärde föreslog jag att det skulle tillkallas ekonomer och representanter för vissa arbetsmarknadsorganisationer som skulle yttra sig över detta förslag. Det var detta det var fråga om. Det är ingalunda så att förslaget är av ringa betydelse som herr Brandt försöker göra gällande. När denna arbetsgivaravgift för vissa näringsgrenar tar i anspråk 60 procent av de deklarerade vinsterna, kan detta komma att betyda en hel del för sysselsättningen i fortsättningen. Beträffande verkningarna av 1970 års skattereform sade herr Brandt att det stora i denna reform var en sänkning av den direkta skatten — det var den stora skattesänkningen. Men herr Brandt glömde bort att tala om den stora skatteökningen i 1970 års reform: den 50-procentiga ökningen av mervärdeskatten i kombination med de inträffade prisstegringarna fick allvarliga verkningar för människorna här i landet.

Herr talman! Herr Brandt är ju en sympatisk person som jag uppskattar mycket i utskottet, och jag har därför svårt att bli vred på honom. Jag tänker därför inte alls beröra det ganska trevliga och roliga kåseri om utskottets arbete som han hade här i sitt anförande. Men jag vill på en punkt säga ifrån att det har varit mycket vanligt i utskottets arbete att vi har hört experter inte minst från finansdepartementet i anslutning till behandlingen framför allt av kompletteringspropositionen men också i andra sammanhang. Detta har alltså inte varit något unikt. Det är ju riktigt som herr Brandt säger att folkpartiet har ett mycket skickligt kansli, och jag är glad över denna komplimang. Men jag har faktiskt aldrig vågat räkna med att jag skulle kunna lägga folkpartiets material på riksdagens bord såsom underlag för behandling. Herr Brandt åberopade vad jag sade om att utskottet inte hade gjort någonting. Det är riktigt att det skickliga utskottskansliet hade räknat fram vad man hann på den mycket korta tid som stod till förfogande i anslutning till det första regeringsförslaget. Men det skulle ha varit intressantare, om herr Brandt hade velat belysa det andra regerings. förslaget litet närmare. Han refererade till herr Wärnberg i företagsskatteberedningen. Det är riktigt att det kan vara svårt att göra mera ingående analyser av verkningarna av en fördubbling av löneskatten, men det är väl obestridligt, herr Brandt, att det måste finnas möjligheter att analysera någonting av verkningarna. Man måste själv ha haft på känn att det här kan hända oroande ting för företagen, för de enskilda människorna och för de ideella och religiösa organisationerna, eftersom utskottsmajoriteten redan nu tar upp frågan om eventuella motåtgärder, om det går alltför snett med det fina beslut som vi nu skall fatta. Jag tycker, herr talman, att det är märkligt att man efter hastverket modell 70 vill tala med så stora bokstäver som man gör. Då gällde det ju den största jämlikhetsreformen. Två tredjedelar av folket skulle få skattesänkning. Finansministern krävde att bli trodd på sitt ord. Men det är just för att verkningarna blev så olyckliga för folk i allmänhet som t.o.m. regeringen nu vill ställa det hela till rätta. Det är ju motiveringen för förslaget i dag.

Herr talman! Det här är sanningen om skattepaketet, säger herr Brandt, samtidigt som han åberopar salig Dumbom som rådgivare i skattefrågor. Jag är rädd för att sanningen i herr Brandts inlägg inte kommer att stå sig särskilt länge. Alla inkomsttagare upp till 100 000 kronor får skattesänkning, säger herr Brandt. Ja, på papperet; i propositionen ser det ut på det sättet. Men den där skattebetalaren skall sedan betala 10 öre för bensin, om han har bil, han skall betala mera för vin och sprit och cigarretter och han får också känna av verkningarna av den höjda arbetsgivaravgiften. Det är totaleffekten, herr Brandt, som jag efterlyser, och jag hävdar att den gör att det i många fall inte blir någon skattesänkning; det blir en omfördelning mellan direkt och indirekt skatt. Så vill herr Brandt upphöja skatteutskottet till det främsta av de främsta bland riksdagens utskott, och det kan ju vara hedrande. Men sedan drar herr Brandt slutsatsen att därför behöver inte skatteutskottet skicka ut några ärenden på remiss — inga påtryckningsgrupper utifrån! Men, herr Brandt, det är väl ändå praxis här i riksdagen att vi skickar ut motioner o. d. på remiss och också att vi har experter i utskotten. Jag förmodar att finansutskottet inte gärna vill stå skatteutskottet efter i värde och rang, och det har berättats i dag att där har man haft hearings, där experter varit och fått yttra sig. Jag tycker att det är någonting som vi även i skatteutskottet bör kunna hålla oss med i vissa frågor. Skillnaden är bara den att i finansutskottet har de ingen Brandt, men det har vi i skatteutskottet, och det kanske förklarar en del.

Herr talman! Jag är ledsen om jag såg så glad ut att ni trodde att det var ett kåseri, det jag sade om utskottet; det var egentligen det grymmaste allvar. Jag har inte sagt att skatteutskottet var det bästa utskottet eller någonting så märkvärdigt, men jag förklarade att det var det mest politiska utskottet, det mest kontroversiella. Varför har man sagt det i riksdagsstadgan? Är det fel? Där står det ju att detta utskott skall arbeta utan påtryckningar utifrån och inom stängda dörrar — men det skall väl alla göra egentligen. Det verkar som om detta utskott nu var vidöppet, fullkomligt vidöppet. Det tycks som om det stod folk utanför dörren och hörde allt vad vi sade och spred ut det till journalister i press och radio så fort någon hade yttrat ett ord. Det är det jag har reagerat emot, och därför redogjorde jag för hur utskottet skall arbeta. Och när jag sade i utskottet att det måste vara slut på det här, såg jag ju hur alla nickade bifall. Det var alltså inget kåseri. Så talar fru Nettelbrandt om det här med departementet, men jag har ju understrukit att både material och representanter från departementet har vi haft i utskottet och kommer att ha. Men inte har vi kallat in en hel rad experter och professorer. Det var inget fel från min sida och det var ingenting nytt när jag sade att det kan vi inte vara med om. Herr Magnusson i Borås påstår att jag ingenting nämnde om att man höjde momsen. Jo, jag sade att man gjorde en omfördelning på 4,5 miljarder. Herr Eriksson i Bäckmora menar fortfarande att det blir en höjning; man skall betala mer i tobaksskatt, och så skall man dricka mellanöl och åka bil och då får man ökade kostnader för det. Hur gör man i Bäckmora? Har man bara utgifter? Betalar man inga skatter, tar man inga hänsyn? Måste man inte på något sätt ta in vad det kostar om man sänker skatten? I Bäckmora är det på ett helt annat sätt, men så kan vi inte ha det, utan vi måste finna en täckning.

Herr talman! Tillåt mig bara erinra herr Brandt om att det här är fråga om någonting helt annat än vad vi brukar tala om när det gäller att släppa in utomstående inför ett utskott. Vi har alltid varit mycket restriktiva när det har gällt att ta emot delegationer i skatteutskottet — och tidigare även i beviljningsutskottet. Men vi har aldrig varit med om att man skall behandla ett så stort ärende med så knapphändig information från förslagsställaren, från regeringen, som det här var fråga om. Det är mot den bakgrunden som det ingalunda kunde vara något fel att vi från oppositionens sida begärde att man skulle få inkalla vissa experter.

Herr talman! Det kanske var det grymmaste allvar det här, herr Brandt, men det är svårt ibland att ta herr Brandt riktigt på allvar, och det skall vi nog alla vara glada för. Herr Brandt sade också att det var något ovanligt att man skulle kalla in en massa experter. Det är flera här som har talat om att det inte är så ovanligt. Men som herr Magnusson i Borås nu antydde är det väl något fullständigt unikt att man skall gå att fatta beslut kring ett förslag när man icke har ett enda ord på bordet som underlag — och det var fallet här. Jag kan medge att t.ex. en hearing med experter från olika håll inte alls hade blivit en tillfredsställande redovisning av det material som man skulle kunna behöva i ett sådant här ärende. Men det var ungefär vad vi kunde tänka oss att få fram på den korta tid som stod till förfogande. Tidigare sade herr Brandt här att sänkningen i botten i regeringsförslaget kan bli ända upp till 30 procent. I botten är det alltså mest i procent, och i högre inkomstlägen är det mest i kronor. Jag ställde en fråga i mitt tidigare inlägg, herr Brandt, och jag upprepar den för att jag tycker att det vore av värde att få den besvarad i stället för att få den här regeringskommunikén uppläst. Det blir alltså enligt regeringsförslagets redovisningsmodell bäst för alla. Men om man nu vänder på steken, så vill jag fråga: Hur blir det om vi i stället redovisar regeringsförslaget med kronor i de låga inkomstlägena och i procent i de högre inkomstlägena? Blir det inte då sämst för alla enligt regeringsförslaget, herr Brandt — eller skall jag kanske säga herr statsminister? Sedan talade herr Brandt om inflationsskyddet. Ja, det fattas nog mycket hos oss när det gäller pedagogiken. Men nog måste det väl ändå vara möjligt att till slut ha klart för sig att inflationsskyddet inte är en fråga om skattesänkning utan en fråga om att skydda från en skattehöjning som kommer efter det att riksdagen i grundlagsenlig ordning har fattat sina beslut. Det är det saken gäller och ingenting annat.
Herr talman! Jag glömde att säga att utskottet har beslutat på följande sätt: ”Utskottets beslut skall offentliggöras först efter justering av betänkandet. I ärende av mera allmänt intresse bör redan i samband med preliminärt beslut en kommuniké härom tillställas tidningarnas telegrambyrå. Beslut om kommunikén fattas av utskottet eller i särskilda fall av utskottets ordförande.” Det är alltså den officiella prägel som utskottet skall ge sitt arbete enligt beslut. Sedan återkommer man här till att det i detta fall ändå skulle ha varit så värdefullt med experter. Men jag tror att alla vi andra hade det intrycket att det var rena förhalningspolitiken, och som ansvarig för utskottets arbete sade jag: Vi kan inte hålla på och förhala detta utan vi får diskutera i sak och komma till ett resultat, inte minst med hänsyn till utskottets arbetsformer. Så några ord om indexregleringen av skatterna! Det är som vi har sagt att det betyder minskade statsinkomster och det gynnar de största inkomsttagarna — det är odiskutabelt. Men man får ju det intrycket, att detta vill ni ha därför att ni inte har tillräckligt med råg i ryggen för att föra en politik som tar hänsyn till de möjligheter och resurser vi har. Ni måste rent politiskt överbjuda regeringen på praktiskt taget alla områden. Och det hedrar er ändå att ni tycker att det här inte är så trevligt, utan ni vill ha en ordning där ni kan föra en annan politik och där detta regleras av sig självt. Det intrycket får man ju av att ni hela tiden kör med detta.

Herr talman! Jag har nästan dåligt samvete när jag nu ingriper i detta intressanta meningsskifte för att uppläsa ej mindre än två interpellationssvar — dels till herr Hermansson, dels till herr Helén. Herr Hermansson har frågat dels om regeringen anser de redovisade siffrorna över arbetslöshetens omfattning vara oroande, dels vilka ytterligare åtgärder regeringen avser vidta för att bekämpa arbetslösheten, dels vad regeringen avser att göra speciellt med anledning av den stora ungdomsarbetslösheten, dels om regeringen avser framlägga en plan som visar hur arbetslösheten tidsperiod för tidsperiod skall nedbringas med målsättningen att infria löftena om full sysselsättning. De av samhället vidtagna åtgärderna för att bekämpa arbetslösheten under den senaste konjunkturnedgången har en omfattning som vida överstiger tidigare insatser. Direkta produktionsstimulanser — genom byggnadsverksamhet, investeringsavdrag, lagerstöd för industrin, statliga och kommunala beställningar — har genomförts till ett värde av mer än 7 miljarder kronor. Under budgetåret 1971/72 satsas på beredskapsarbeten 1750 miljoner kronor. Köpkraften har förstärkts med över 400 miljoner kronor för pensionärer och inkomstsvaga barnfamiljer. Sysselsättning eller sysselsättningsbetingad utbildning har genom de insatta åtgärderna beretts ca 180000 personer under första kvartalet 1972. Härutöver tillkommer indirekta sysselsättningseffekter som kan antas svara mot ca 120 000 arbetstillfällen. Till grund för dessa åtgärder har legat en fast beslutsamhet att genom samhälleliga ingripanden tvinga tillbaka arbetslösheten. Härom sade jag i ett tal inför LO:s kongress år 1971: ”Arbetslösheten är ett ont. Den drabbar människor och familjer. Den är till skada för samhället, betyder ekonomiska förluster, minskad framstegstakt, ökade orättvisor. Vi har satsat hårdare än något annat land på den fulla sysselsättningen. Det är omkring detta krav som vi byggt upp det starka sam hället. För att bekämpa arbetslösheten krävs en kombination av långsiktiga näringspolitiska och lokaliseringspolitiska insatser, konjunkturstimulans, särskilda åtgärder för utsatta grupper, utbildning inför föränderligheten Sysselsättningsläget förbättras nu. En positiv utveckling har kunnat iakttas sedan månadsskiftet oktober-november 1971. Vid majräkningen hade antalet arbetslösa sedan april minskat med 12 700 till 61 600. Antalet lediga platser har ökat med 25 procent och uppgår nu till 44 700. Inom arbetsmarknadspolitiken hålls för närvarande en fortsatt hög beredskap om konjunkturförbättringen skulle fördröjas. För att motverka den säsongmässiga nedgången i sysselsättningen inom byggbranschen under kommande vinter har regeringen nyligen fattat beslut om följande åtgärder. 1. Industrins investeringsfonder skall få användas för investeringar i byggnader. Fonderna får användas för att finansiera nedlagda kostnader fram till utgången av april 1973. 2. Investeringsfondernas användning i stödområdet kommer liksom hittills att få ske utan tidsbegränsning och avse även maskininvesteringar. Fondutnyttjande på dessa villkor kommer att få ske även i Boråsoch Eskilstunaregionerna. 3. Regeringen har vidare inlett en prövning av möjligheterna att tidigarelägga angelägna statliga byggnadsinvesteringar. 4. Vidare kommer vissa sjukhusprojekt som finns upptagna i investeringsprogrammet för år 1973 att sättas i gång redan under innevarande år. 5. För att säkerställa en snabb igångsättning av 1972 års bostadskvot prövas möjligheterna att omfördela visst byggande från orter och regioner med eftersläpande igångsättning till orter och regioner med stark bostadsefterfrågan och hög beredskap för igångsättning. 6. Byggnadstillstånd för s.k. oprioriterat byggande har beviljats för en rad projekt omfattande en sammanlagd kostnad av drygt en halv miljard kronor. Unga människor, ofta med kort utbildning, tillhör de särskilt utsatta grupperna på arbetsmarknaden. Redan i april 1971 startade arbetsmarknadsverket ett särskilt program för ungdomsarbetslösheten, utformat efter samråd med politiska och fackliga organisationer samt ungdomsorganisationer. Härigenom har sammanlagt mer än 30 000 arbetslösa ungdomar kunnat beredas arbete eller utbildning. Bl.a. har en ökad intagning till gymnasieskolan gett 6 000 ungdomar utbildning. Som inrikesministern meddelade i utförliga interpellationssvar den 21 mars och den 23 maj har regeringen vidare inlett en översyn i särskild ordning av ungdomens arbetsmarknad. Arbetet för full sysselsättning måste föras på många fronter. Det gäller åtgärder för att skydda människorna mot konjunktursvängningarnas otrygghet. Men det gäller också att skapa arbetstillfällen för de människor som även under goda konjunkturer utestängs från arbetsmarknaden. Jag tänker på de äldres svårigheter liksom på alla dem — såväl unga som gamla — som saknar tillräcklig utbildning för att göra sig gällande på arbetsmarknaden. Den regionala obalansen undergräver sysselsättningen på många orter även vid högkonjunkturer. Strukturförändringen inom näringslivet kommer att gå vidare. Det är därför nödvändigt att även under skeden av uppåtgående konjunkturer ägna sysselsättningen stor uppmärksamhet. Förverkligandet av människornas rätt till arbete kommer alltid att stå i centrum för våra politiska strävanden. Under 1970-talet utgör kraven på full sysselsättning en av grundvalarna för en politik för förnyelse av produktionens och arbetslivets villkor. Herr Helén har frågat mig om jag — mot bakgrund av näringspolitikens grundläggande betydelse för arbete och tillväxt — är beredd att redovisa huvuddragen i regeringens syn på näringspolitikens inriktning. Sverige är ett i hög grad decentraliserat samhälle. Inom den offentliga sektorn ger den unika svenska förvaltningsorganisationen med självständiga ämbetsverk och den kommunala självstyrelsen ett decentraliserat beslutsfattande. Utbyggnaden av de samhälleliga åtagandena har i stor omfattning ägt rum i kommunerna och därmed vidgat ansvaret för samhällsbyggandet till en vidare krets av människor. Inom näringslivet sker beslutsfattandet i tiotusentals företag. Antalet beslutsenheter i näringslivet har emellertid snabbt minskat, vilket koncentrationsutredningen beskrivit. Marknadsekonomin undergår på så sätt — till följd av den tekniska och ekonomiska utvecklingen — betydelsefulla förändringar. Marknadsekonomin har också förändrats av politiska skäl. Bakgrunden härtill är människornas strävan att skapa trygghet. Marknadskrafterna kan inte förverkliga människornas krav på social trygghet, sysselsättning och en god livsmiljö. De tenderar att öka skillnaderna i inkomster och förmögenheter och att förstärka den regionala obalansen. Den fria marknaden producerar värdefulla varor och tjänster, men den förmår inte tillgodose människornas strävan till trygghet och harmoni i utvecklingen. Därför har samhället genom politiska beslut och organisationerna genom sitt fackliga arbete ingripit i marknadsekonomin för att söka tillgodose kraven på sysselsättning, god miljö, social trygghet, en rättvis och jämnare inkomstfördelning och regional balans. Därigenom har friheten och tryggheten för de många människorna ökat väsentligt. Det har inneburit en vidgning av demokratin i det svenska samhället. Den näringspolitik vi nu är i färd med att bygga upp är väsentlig för att ta till vara våra möjligheter till ekonomiska framsteg. Den är samtidigt en viktig del i vår strävan att inordna den tekniska och ekonomiska utvecklingen i en av sociala målsättningar bestämd samhällsförändring. Dess syfte blir att bidra till en förnyelse av produktion och arbetsliv. För att förverkliga denna politik krävs ett ökat samhälleligt engagemang i det ekonomiska livet. Planeringen behöver byggas ut. Vid årets höstriksdag kommer regeringen att föreslå viktiga förändringar i denna riktning. En fysisk riksplanering för att få till stånd en planmässig hushållning med mark och vatten är under utarbetande. För att ge ökad målmedvetenhet och verkningskraft i strävan att skapa balans mellan utvecklingen i olika landsdelar sammanställs ett regionalpolitiskt handlingsprogram. Näringspolitiken måste bygga på en förstärkning av löntagarnas ställning genom en fördjupad demokrati i arbetsoch samhällsliv. Regeringen kommer att lägga fram förslag om lagfäst rätt för löntagarna att vara företrädda i företagens styrelser. Användningen av de av löntagarmedel uppbyggda AP-fonderna i näringslivets utbyggnad och förnyelse aktualiseras. Lagstiftning för att värna anställningstryggheten och hävda de anställdas rätt till en god arbetsmiljö vill vi genomföra. Alla dessa förslag tjänar syftet att vidga löntagarnas möjligheter att påverka sina villkor i arbetslivet och i ekonomin som helhet.

Herr talman! Jag tackar statsministern för svaret på min interpellation. Statsministern hävdar att Sverige satsat hårdare än någon annan stat ”på den fulla sysselsättningen”. Det är därför, menade han, som vad han brukar kalla ”det starka samhället” skapats. Statsministern var utförlig när det gällde att tala om hur stora belopp som statsmakterna har spenderat. Han sade däremot ganska litet om hur han bedömer arbetslöshetssituationen för närvarande och ingenting om vad han anser vara orsakerna till den ekonomiska krisen. Vi kommunister har många gånger visat hur arbetslöshetskriser och skapandet av en industriell reservarmé tillhör det kapitalistiska systemets lagbundna utveckling. Målet i den kapitalistiska produktionen är att de enskilda kapitalen försöker tillskansa sig så stora profiter som möjligt. De driver därför upp arbetstakt och produktion. Deras investeringar ökar. Men eftersom varje enskilt kapital ser om sitt eget hus, kan de inte överblicka följderna för hela samhället av sin expansion — summan av deras åtgärder blir därför vad ingen av dem önskar, nämligen fallande profitkvoter, ökade säljsvårigheter genom en produktion som ökar fortare än folkets köpkraft. Resultatet blir återkommande överproduktionskriser. Dessa uppstår inte därför att produktionen skulle överskrida människornas verkliga behov, utan därför att den för att säljas skulle få avyttras till priser som skulle minska profiterna till en oacceptabel nivå för kapitalägarna. Själva utvidgningen av den kapitalistiska produktionen kommer alltså i motsättning till kapitalisternas strävan efter så stora profiter som möjligt. Samtidigt med kapitalismens svängningar från kris till kris ökar kapitalkoncentrationen och olikmässigheten mellan företag, branscher och näringsgrenar. I vissa branscher anhopas kapital fortare än i andra, och kapitalkoncentrationen har gått längre. Resultatet har blivit hot mot vissa branschers och hela landsändars ekonomiska existens. Jakten efter profiter driver kapitalisterna att ersätta arbetare med maskiner. Arbetare slås ut som inte kan få nya jobb på grund av kapitalets koncentration och centralisation. Resultatet blir att kapitalismen alstrar en arbetslöshetsarmé av ur den kapitalistiska produktionen utslagna människor. Denna arbetslöshetsarmé tenderar att öka. De periodiska överproduktionskriserna blir allt djupare. Dessa allmänna drag går igen i den aktuella ekonomiska kris som vi upplever i Sverige. Antalet människor som slagits ut ur den kapitalistiska produktionen och som bereds sysselsättning eller s.k. omskolning i statlig regi har sedan 1950 ökat närmast kontinuerligt och under de senaste åren i stegrad takt. Att arbetslösheten är så stor bland ungdomen pekar i riktning mot att inte tillräckligt med nya arbetsplatser skapas. Den aktuella krisen är faktiskt den djupaste under efterkrigstiden. Trots att, som statsministern påpekar i sitt svar, de av statsmakterna vidtagna åtgärderna ”har en omfattning som vida överstiger tidigare insatser” omfattar arbetslösheten i maj i år de högsta majsiffrorna sedan den statistikserie som arbetsmarknadsstyrelsen ger ut hade sin början vid 1950-talets mitt. Det är en rekordarbetslöshet för maj månad. Trots dessa stora satsningar pekar fortfarande den långsiktiga trenden i arbetslöshetssiffrorna uppåt, om än i något dämpad takt i jämförelse med föregående år. Genom åtgärder av statsmakterna har 300 000 personer direkt eller indirekt beretts sysselsättning, enligt statsministerns svar och ändå är arbetslösheten så hög som den fortfarande är i dag. Det kan bara leda till slutsatsen att den svenska kapitalismen befinner sig i en mycket djupgående ekonomisk kris, som innebär att hundratusentals människor inte kan beredas sysselsättning inom det s.k. privata näringslivet. Denna kris är inte bara av en kortsiktig natur. Som jag visat växer den industriella reservarmén. Arbetsmarknadsstyrelsens chef Bertil Olsson har i dag på en konferens förklarat att under en ny högkonjunktur skulle mellan 20 000 och 30 000 fler personer vara arbetslösa än under den senaste högkonjunkturen, vilken i sin tur inte förmådde att minska arbetslöshetssiffrorna till den nivå de hade i närmast föregående högkonjunktur. Så har alltså socialdemokratins illusioner om att ha skapat ett ”den fulla sysselsättningens samhälle” slagits sönder. Kapitalismen kan inte göras stabil och krisfri. Dess anarkiska karaktär alstrar lagbundet förnyade och fördjupade kriser. Detta samhällssystem har dömt sig självt. Dess försvarare kommer i det långa loppet alltid att misslyckas. Rätten till arbete kan garanteras och genomföras först sedan den kapitalistiska profithushållningen avskaffats och socialistiska produktionsförhållanden upprättats. Då kommer produktionen att styras av folkets behov och samhälleliga målsättningar. Då finns ingen annan gräns för produktionen än det absoluta täckandet av de mänskliga behoven. De enskilda företagens profitjakt sätter inte längre sina bojor på produktionens utveckling. Men kampen mot arbetslösheten måste självfallet bedrivas under nuvarande förhållanden, under kapitalismen. Kapitalets makt kan genom politisk kamp och politiska åtgärder begränsas. Investeringar kan styras. Kapitalexport kan förbjudas. Statliga initiativ kan motverka kapitalets snedlokalisering av landet. Regeringens politik följer emellertid inte dessa riktlinjer. Den har inte ens varit riktig under krisåren utifrån progressiva borgerligt nationalekonomiska utgångspunkter. Under större delen av 1971 bedrevs sålunda en politik under förhoppningen om en snabb vändning av konjunkturen, vilket medförde att investeringarna inom den offentliga sektorn minskade i omfattning under året, medan de rimligen borde ha ökat. Den politik regeringen fört har varit i närmast total avsaknad av långsiktiga åtgärder för en progressiv regionaloch näringspolitik. Regeringen har tvärtom understött utvecklingen mot regionaloch näringspolitisk obalans. I den reviderade finansplan som också skall diskuteras i dagens debatt konstateras att man, om efterfrågan på arbetskraft ökar, skall underlätta den ”geografiska och yrkesmässiga rörligheten”. Regeringens krispolitik har utöver AMS:s verksamhet med beredskapsarbeten, omskolningskurser osv. till avgörande delar inneburit direkta stödåtgärder till kapitalet. Detta är ett stärkande av de krafter som uppbär det produktionssätt som är grunden för arbetslöshetskrisen — det är åtgärder som främjar produktionsanarkin. Man har givit gåvor till kapitalets miljöinvesteringar och lageruppbyggnad. Man har beviljat förlängda möjligheter till 20-procentiga investeringsavdrag osv. Ingenstans under denna period av krisbekämpande politik har arbetarklassens inflytande eller ens statsmaktens kontroll över kapitalet förstärkts. Statsministern noterade inte utan viss stolthet hur många personer som kunnat placeras i beredskapsarbeten eller omskolning. Men detta innebär inte att arbetslösheten reellt minskats. Att hålla en industriell reservarmé sysselsatt i till övervägande delen improduktiv verksamhet med skattemedel, som i växande omfattning får betalas av de lönearbetande, ökar knappast i längden den samhälleliga efterfrågan och är därför inte ägnat att verkligen minska den industriella reservarmén. Och vart tar denna utveckling vägen, när den industriella reservarméns tillväxt har fortsatt än ett tag? Hur hög moms skall då föreslås för att finansiera dessa statliga reservarbeten? Enligt vår uppfattning måste denna politik med stöd åt kapitalismen brytas. I stället måste kampen för rätten till arbete rikta sig mot bärarna av det ekonomiska system som alstrar arbetslöshet. Kampen måste vara underordnad huvudmålsättningen att definitivt bryta storfinansens makt och det kapitalistiska systemet. Vad som krävs är en lokaliseringsoch näringspolitik, som bryter den av stat och storfinans hittills genomförda snedlokaliseringen. Avfolkningen av hela landsändar måste stoppas. Resurser ur statskassan och AP-fonderna måste sättas in för att skapa statliga basindustrier i avfolkningslänen. Investeringarna skall styras av samhällsekonomiska överväganden och kapitalets makt begränsas. Det finns vidare ingen anledning att stat och kommun skall minska sina anspråk på kreditmarknaden till förmån för kapitalisternas näringsliv. Produktion av den offentliga sektorns kollektiva nyttigheter är i de flesta fall till större gagn för medborgarna än privatkapitalistisk produktion. Därför bör statliga resurser och insatser öka på en rad samhällsnyttiga områden — inom vårdsektorn, barntillsynen, miljövården osv. Först en politik riktad mot storfinansen och det kapitalistiska systemet kan förbättra läget för de lönearbetande och minska riskerna för arbetslöshet. Regeringens ambitioner när det gäller kampen mot arbetslösheten är för låga. Vad som demonstreras i statsministern svar är, tycker jag, i största utsträckning en passiv anpassning till de ekonomiska lagbundenheterna och svängningarna inom kapitalismen. Lägre målsättning än rätt till arbete till alla kan enligt vår uppfattning inte accepteras för sysselsättningspolitiken.

Herr talman! I anslutning till interpellationssvaret till herr Hermansson vill jag bara helt kort säga, att så snart riksdagen har fattat sitt beslut om löneskatten, kommer detta givetvis att påverka företagens planering för den allra närmaste framtiden. Det sker alltså i ett läge, där arbetslösheten alltjämt är mycket allvarlig. Beslutet kommer därför sällsynt olämpligt. När företagen skulle behöva en stimulans för att öka sysselsättningen och därmed minska arbetslösheten, kommer den nya avgiften som tvingar fram en minskad efterfrågan på arbetskraft. Regeringen måste ju rimligtvis ha grubblat över det här under de senaste veckorna, och jag hoppas att statsministern vill ta fram resultatet av dessa funderingar i kväll. Att skatteutskottets nuvarande socialdemokratiska ledning ingenting har förstått och ingenting har gjort för att belysa det, framgick ju klart under det nummer som uppfördes här i kammaren för en stund sedan, när bussen mellan Hjo och Skövde inte stannade som vanligt i Grönköping utan i Aspabruk. Jag ber att få tacka statsministern för svaret på min interpellation. Vad som där sägs t.ex. om samhällsekonomin, om behovet av en social styrning, om planering för bättre miljö och arbetsdemokrati finns det inget att invända emot. Flera av de sociala mål statsministern nämner har folkpartiet länge drivit — men med socialdemokratiskt motstånd. Det gäller främst löntagarnas rätt till styrelserepresentation och den fysiska riksplaneringen. Interpellationen ställdes för att få större klarhet om den framtida socialdemokratiska kursen när det gäller den allmänna näringspolitiken. Den oklarhet som där råder skingrades inte av svaret lika litet som av den uppmärksammade intervju tillsammans med professor Assar Lindbeck som statsministern medverkade i för några månader sedan. Där gjorde statsministern i stället uttalanden som på flera punkter stred mot den politik som regeringen faktiskt har fört. Statsministern sade t.ex. att staten inte skulle dra på sig vad han kallade onödiga produktionsbeslut, och det måste ju helt enkelt syfta på statliga företag. Det uttalandet gjorde alltså statsministern för en regering, för vilken just expansionen av de statliga företagen har varit något av en hörnsten i näringspolitiken — men en synnerligen bräcklig hörnsten. Bakgrunden till den här debatten är ju dagens svåra problem inom det svenska näringslivet som i högsta grad angår löntagarna. Den socialdemokratiska näringspolitiken har uppenbarligen haft till syfte att driva på strukturomvandlingen, att slå ut mindre bärkraftiga företag. Deras vinstmarginaler och även andra företags har pressats, självfinansieringsgraden har sjunkit ganska oroväckande. Det skall inte bestridas att den politiken har haft gynnsamma effekter i vissa delar av landet. Men den har också i ökad utsträckning sina nackdelar, och det är andra landsdelar som har fått känna på det. De här problemen har förstärkts under senare år. Investeringsutvecklingen har varit klart ogynnsam, trots att regeringen upprepade gånger har förklarat att industriinvesteringarna måste öka. Värre är att den starka kostnadspressen lett till att företagen i ökad utsträckning tvingats till defensiva investeringar. Det måste ju ske en kapacitetsutbyggnad som kan suga upp den arbetskraft som friställts genom rationaliseringar och nedläggning av mindre lönsamma företag. Det har alltså inte skett, och vi tvingas nu konstatera att den genomsnittliga arbetslösheten blivit allt högre. De som särskilt drabbas — det har redan påpekats — är de som har otillfredsställande utbildning, äldre kvinnor och ungdom. Exportproduktionen måste byggas ut i en takt som inte bara balanserar nedläggningen av företag som inte är bärkraftiga. Tillväxten inom exportindustrin måste vara snabbare för att kompensera den från svensk synpunkt negativa utvecklingen av tjänstenettot. Annars uppstår rimligen betydande bytesbalansproblem, och det är precis vad som har skett ända sedan mitten av 1960-talet. Genom den socialdemokratiska politiken har ju också företagskoncentrationen gått snabbt. Mindre och medelstora företag har haft det särskilt svårt att hävda sig, när det egna företagssparandet krymper. Hårda kreditrestriktioner i konjunkturdämpande syfte har ökat deras problem. Det är mot den bakgrunden vi verkligen behöver diskutera den framtida näringspolitiken. Vi måste få ett tryggare arbetsliv som ger resurser för reformer. Strukturomvandling är nödvändig. Men den måste vara socialt balanserad. Det räcker inte att göra i och för sig alldeles nödvändiga insatser för att hjälpa dem som har blivit arbetslösa eller stödja de företag som redan råkat in i svårigheter. Det gäller att förebygga arbetslöshet. När socialdemokratin i slutet av 1960-talet lanserade en ny näringspolitik gick den i hög grad in för den centralistiska linjen. Tanken var bl.a. att de statliga företagen skulle bli allt fler, skapa trygghet och expandera och samtidigt fungera som ett instrument i statsmaktens hand. Andra tänkbara metoder för ökad styrning är att statsmakterna skaffar sig en central kontroll över kapitalbildning och kapitalförvaltning, t.ex. genom AP-fonderna, och därigenom styr företagens investeringar. Det kan uppnås genom t.ex. direkta etableringskontroller. Vidare kan den ekonomiska politiken utformas på ett sådant sätt, att företagen i ökad utsträckning blir alltmer beroende av regeringens välvilja och av beslut som för varje enskilt företag fattas i kanslihuset. Tidigare tänkte man sig också att staten genom statliga representanter i industriföretagens styrelser skulle tillvinna sig ett sådant direkt styrande inflytande. Det verkar som om en del av dessa funderingar tills vidare lagts på hyllan. Dit hör förslaget om statliga representanter i de med varandra konkurrerande industriföretagens styrelser, där vår kritik tycks ha gett resultat. Katastrofala misslyckanden med många statliga företag har inte heller gett direkt mersmak för den sortens näringspolitik. Den är alltför dyrbar för skattebetalarna utan att ge den trygghet för de anställda som kanske var det välvilligt menade målet. Men i andra avseenden travar regeringen vidare. De senaste årens ekonomiska politik ger flera exempel. När regeringen efter valet hösten 1970 lade fram förslag som skulle dämpa efterfrågan var de av generell karaktär. Dit hör en höjning av arbetsgivaravgiften samt en del andra skatter. När regeringen därefter, sent omsider 1971, ansåg sig tvingad till handling för att motverka en arbetslöshet, som höll på att bli rekordhög, ville man däremot inte vara med om några generella stimulansinsatser. Att höja skatter i konjunkturstyrande syfte — det kunde man tänka sig — men inte att sänka dem. I stället satsades på en rad selektiva åtgärder, som allmänt sett ökar statsmaktens direkta ingrepp i näringslivet. Dagens förslag om en fördubbling av arbetsgivaravgiften verkar, som jag nyss antydde, naturligtvis i samma riktning. Regeringen lägger en skatt på arbetskraften som kan öka arbetslösheten och problemen i näringslivet för att därefter — enligt vad vi hört från socialdemokratiskt håll — vid behov gå in med olika slags stödjande insatser. Först alltså gå in med åtgärder som skapar svårigheter och sedan tvingas rycka ut för att försöka klara upp vad man själv ställt till med. Det kan inte vara tillfredsställande. Som vi ser det kan man inte gå vidare längs den här linjen. Vi har också angivit ett klart alternativ, senast utförligt formulerat i ett anförande om social-liberal näringspolitik vid en större näringspolitisk konferens — ett anförande som finns offentligt tillgängligt. Tänker socialdemokratin gå vidare på den centralistiska vägen? Det är det avgörande problemet. Jag har delat upp det i fyra frågor, som jag låtit statsministern i förväg få kännedom om. För det första: Avser regeringen att t.ex. med AP-fondernas hjälp skapa en central styrning av ekonomin? Det innebär i praktiken att enskilda företags investeringsbeslut kommer att fattas av en handfull statliga makthavare. Eller är regeringen beredd att satsa på att stimulera sparande i hushåll och företag bl.a. genom ett system där löntagarna får andel i företagens kapitaltillväxt? På det sättet kan man samtidigt uppnå stabilare företag och angelägna fördelningspolitiska mål. Med de erfarenheter vi fått av regeringens statliga företagspolitik tror jag inte att svenska folket vill att man skall utnyttja pensionspengarna i AP-fonderna för några äventyrliga näringspolitiska experiment. För det andra: Är regeringen beredd att utveckla en statlig ramplanering som ger bättre beslutsunderlag för företagen, större långsiktighet i statsmakternas egen politik och stramare offentlig hushållning? För det tredje: Vill regeringen ta krafttag för att ge bättre arbetsförutsättningar för de mindre och medelstora företagen, underlätta deras kapitalanskaffning, främja deras marknadsföring och utveckla företagarföreningarnas verksamhet? För det fjärde: Vill regeringen satsa på nya riktlinjer för arbetsmarknadspolitiken och tänka om, så att den i större utsträckning förebygger arbetslöshet? Ett viktigt medel är då en utbyggd arbetsförmedling. Vi har liksom löntagarorganisationerna där gett konkreta förslag. Viktiga medel är också en omskolning och uppskolning, som grundas på realistiska analyser av situationen inom olika yrken. Nu hoppas jag, herr talman, att statsministern verkligen vill svara på dessa fyra frågor och inte än en gång glider undan till det stencilerade interpellationssvarets mycket allmänna formuleringar.

Herr talman! Oron för sysselsättningen är stor i många hem. Arbetslösheten har under den senaste vintern legat på en högre nivå än på decennier. Givetvis måste många fråga sig hur sådant kan ske i ett samhälle som länge berömt sig av att ha världens förnämsta arbetsmarknadspolitik. Ja visst har vi en utomordentligt avancerad arbetsmarknadspolitik. Men den hjälper inte om näringspolitiken inte fungerar. En aktiv näringspolitik har en grundläggande betydelse för att skapa trygghet i arbetet och för att ge vårt näringsliv konkurrenskraft på sikt. Jag erinrar om vad jag tidigare sagt som en jämförelse mellan förhållandena på arbetsmarknaden och förhållandena inom hälsooch sjukvården. Inom den ekonomiska politiken är det framför allt näringspolitiska åtgärder som måste till i förebyggande syfte. Vår blandekonomi består till cirka 95 procent av privat och kooperativ företagsamhet. Den är alltså institutionellt uppbyggd för ett decentraliserat näringsliv. Inom detta måste man ta till vara de drivkrafter som finns i den individuella viljan till initiativ, verksamhet och ansvar. Det är en väsentlig uppgift för samhället att medverka till goda grundförutsättningar för de många enskilda människornas arbete. Det betyder en styrning och korrigering av marknadshushållningen till en ramplanerad och social marknadsekonomi. Tyvärr har det dominerande i den socialdemokratiska regeringens näringspolitiska strävan under senare år i huvudsak varit en ökning av det statliga företagandet. Det har inte framförts någon näringspolitisk motivering för detta. I och för sig kan det från vissa utgångspunkter vara motiverat att på en del områden öka det statliga företagandet. Men i stort innebär inte ett ökat statligt företagande några bättre förutsättningar för det enskilda eller kooperativa företagandet att ge sysselsättning och trygghet. En utgångspunkt för näringspolitiken måste vara att näringslivet skall vara underordnat samhällets välfärdsoch jämlikhetspolitiska mål. En ökad ekonomisk tillväxt måste ha som en målsättning att den skall komma alla till del. Vidare måste man, vilket vi framfört sedan länge, när man beräknar resultatet av den ekonomiska politiken räkna med de miljöpolitiska aspekterna. Det behövs med andra ord ett helt annat standardbegrepp än det som vanligtvis används. Näringslivets målsättning måste alltså vara en strävan till trygghet och jämlikhet. Den innefattar sålunda full sysselsättning och rättvis inkomstfördelning. Det måste gälla alla delar av landet. Från denna utgångspunkt blir en aktiv regionalpolitik en del av näringspolitiken. Företagens samhällsansvar gäller också i hög grad miljöerna — arbetsmiljön och omgivningsmiljön. Det är näringslivets uppgift att klara tillfredsställande miljöer på och kring arbetsplatsen. I detta avseende har stora försummelser skett under gångna årtionden. Skulden härför faller till stor del på näringspolitiken. Uppgiften nu är därför att reparera skadorna och genom en aktiv miljöpolitik garantera tillfredsställande miljöer för framtiden. Särskild betydelse har arbetsmiljöerna. Det måste vara en primär välfärdsmålsättning att individen skall kunna finna arbetet stimulerande och meningsfullt. Denna målsättning kräver också en utvecklad företagseller om man hellre vill kalla det arbetsdemokrati. Frågan om vilken motsatsställning som finns mellan näringsliv och samhälle diskuteras ofta. Det torde inte kunna förebringas någon som helst logisk motivering för ett motsatsförhållande mellan samhället och näringslivet. Däremot står naturligtvis företagare och anställda som motparter till varandra vid fördelningen av produktionsresultatet. Där har parterna att från var sin sida bevaka sina intressen. Det kan också gälla övriga villkor på arbetsplatsen. Men företagare och anställda har ett gemensamt intresse av att produktionsresultatet blir så bra som möjligt. Det är en gemensam uppgift. Det bör höra till självklarheterna att en gemensam arbetsuppgift löses effektivast genom bästa möjliga utveckling av samarbetet — och inte om samarbetsparterna skall stå som motståndare till varandra. Detta gäller naturligtvis i fråga om såväl samhälle och näringsliv som företagare och anställda. Den motviktsinställning som präglat regeringens näringspolitik betraktar vi som ett hinder för strävandena att genom näringslivet uppnå bästa möjliga produktionsresultat. En aktiv näringspolitik måste som en grundlinje ha en klart uttalad samarbetsinställning. Detta gäller såväl samarbetet mellan samhället och näringslivet som samarbetet inom näringslivet. Med det sistnämnda avser vi dels ett organiserat samarbete mellan företag och samhälle, dels en utvecklad demokrati på arbetsplatsen. Den stora huvudparten av företagen är mindre och medelstora. De svarar för drygt hälften av antalet industrisysselsatta. De mindre företagens tillväxtmöjligheter är obestridligen av stor betydelse för produktionen, den ekonomiska utvecklingen och sysselsättningen. Regeringens näringspolitik och ekonomiska politik har otvivelaktigt varit gynnsammare för storföretagen än för de mindre företagen. Detta gäller särskilt skattepolitiken och penningpolitiken. De förmåner i skattelättnader, som investeringsfonderna avser, kan i stort sett utnyttjas endast av stora företag. Arbetsgivaravgiften eller löneskatten har också en utformning, som drabbar de mindre företagen särskilt hårt. Samtidigt har de mindre företagen fått det väsentligt svårare att låna upp erforderligt kapital. De kreditkällor som stått till buds för de mindre företagen, främst affärsbanker och sparbanker, har fått minskade finansieringsmöjligheter genom att sparandet i allt större utsträckning förts andra vägar, främst till AP-fonderna. AP-sparandet har i ytterst obetydlig utsträckning kunnat utnyttjas av mindre företag. Det betydde nu senast vid högkonjunkturen 1969—1970 att dessa företag måste minska sina investeringar kraftigt, medan storföretagen knappast drabbades. De särskilda låneformer och finansieringsinstitut, som skapats för de mindre företagen, är obetydliga i jämförelse med de negativa konsekvenserna av regeringens allmänna politik. Man får anta att bakom regeringspolitiken ligger en föreställning att det är till fördel att satsa i huvudsak på de stora företagen. Naturligtvis är det angeläget att ta till vara stordriftsfördelar, främst i en specialiserad och standardiserad tillverkning i långa serier. Men det finns storleksgränser för ett arbetsställe, där ytterligare stordriftsfördelar inte kan vinnas. Därefter ökar endast det som är negativt i stordriften. t.ex. byråkratin och trögrörligheten. Näringspolitiskt måste det vara lika angeläget att ta till vara de fördelar smådriften har. De mindre företagen har oftast större förmåga att anpassa sig till efterfrågeförändringar på marknaden, större möjligheter att ställa om till nya produkter och att tillgodose en lokal marknad. Därtill kommer att de mindre företagen som underleverantörer är en nödvändig komplettering till storföretagen. Man torde närmast böra räkna med att de mindre företagen från här nämnda synpunkter kommer att få ökad betydelse i framtiden. Regeringspolitiken har otvivelaktigt kännetecknats av ett långtgående storföretagstänkande och en motsvarande underskattning av de mindre företagens betydelse. De utvecklingsmöjligheter som finns i småföretagandet har därmed inte kunnat tillvaratas på önskvärt och annars möjligt sätt. Det betyder ett försämrat resursutnyttjande. När det gäller strukturpolitiken måste man ta med i bedömningen hur långt det är möjligt att från handelspolitisk synpunkt låta importvaror ersätta hemmaproduktion. I en del branscher är vi farligt nära den möjliga gränsen. För vår del anser vi det nödvändigt att det kommer till stånd ett näringspolitiskt handlingsprogram. I det programmet måste många olika delar finnas med. Vi har tidigare erbjudit riksdagen att uttala sig för utarbetandet av ett sådant program, och jag hänvisar till innehållet i detta. Det har tydligen varit litet i överkant ambitiöst att försöka få riksdagen att uttala sig för en parlamentarisk utredning med uppgift att utarbeta ett samhällets näringspolitiska handlingsprogram. Vi har tyvärr hittills varit rätt ensamma om att ställa ett sådant krav, men jag är övertygad om att det inte kan dröja särskilt länge innan det blir nödvändigt att tillsätta den utredningen. Det går inte i längden att i ett modernt industrisamhälle uppnå tillfredsställande resultat, om det inte finns något program för hur förutsättningar skall skapas för ett näringsliv, som ger bästa möjliga garanti för sysselsättning och trygghet.

Herr talman! Det var ett vackert interpellationssvar statsministern gav herr Helén. Men inte innehöll det mycket av konkret substans. Och jag kan väl förstå att herr Helén efter sin — låt mig gärna säga det — ambitiösa interpellation är något besviken. Den fråga som ytterst föranlett interpellationen är väl hur vårt lilla, tekniskt väl utvecklade land skall kunna hävda sig i en värld av internationell konkurrens och internationellt samarbete. Hur vi bäst skall kunna tillvarata våra resurser. Hur vi mest effektivt skall kunna stimulera människor att genom sitt arbete, sin skaparkraft och sin initiativförmåga ge de grundläggande förutsättningarna för den trygghet som statsministern talar om i sitt svar. Det är fråga om trygghet till arbete. Det är fråga om att skapa nya tillgångar som gör det möjligt att angripa de problem med vilka dagens samhälle brottas och som kanske blir ännu besvärligare i morgondagens samhälle. Det är fråga om att kunna tillverka så mycket som vi kan sälja till utlandet att det ger täckning för vad vi köper därifrån och dessutom medger för oss att resa utomlands och att lämna u-länderna den hjälp de behöver. Det gäller med andra ord att tillvarata alla de möjligheter i mänskliga och naturliga tillgångar som vårt land erbjuder för att skapa en bättre miljö för morgondagen än den vi hade i går och har i dag. Den politik som skall verka i detta syfte brukar vi kalla näringspolitik. Självfallet innefattar den också sådana ting som själva arbetsmiljöns utformning, såväl i fysiskt som i psykiskt hänseende, och de enskilda arbetstagarnas medverkan och medinflytande, demokrati i arbetsoch samhällsliv. I själva verket blir sådant allt viktigare inom näringspolitikens ram. Men när man läser herr Palmes interpellationssvar får man ett intryck av att han menar att näringspolitik omfattar endast detta senare. Han berör inte med ett enda ord möjligheterna att uppmuntra till egna insatser, grundläggande för att övriga önskemål skall kunna förverkligas. Men det är kanske naturligt. Socialdemokraterna har inte lyckats utveckla någon klart uttalad näringspolitisk grundsyn. Och det är de säkerligen i dag fullt medvetna om. Den näringspolitik som en gång i tiden med stora ord och åthävor presenterades omedelbart före och efter 1968 års val har sannerligen inte rönt någon framgång. En näringspolitik som byggt på den statliga planeringens överlägsenhet, den statliga företagsamhetens möjlighet att leda utvecklingen, ta initiativ och att skapa garantier för social och regional sysselsättning och utveckling. Det är inte besynnerligt att man i dag inte hör mycket av de optimistiska betraktelser som förre industriministern Krister Wickman gav uttryck åt så sent som för ett par år sedan, nämligen att den företagsgrupp som staten skulle bygga upp skulle fungera som ”pådrivande för det enskilda näringslivet”. SMT, Kalmar verkstad, Crown Air, Gävle vagnverkstad, Kvarntorp, Marviken, Ranstad, Stekenjokk, Rationell planering och Allmänna förlaget utgör stolpar i en statlig företagspolitik som inte orkat med konkurrenssamhällets hårda påfrestningar. Och den stora Statsföretag-gruppen har, efter att först ha tvingats redovisa förluster på 70 miljoner kronor varje år för de olika företagen, visat underskott för 1970 med 117 miljoner och 1971 med över 200 miljoner kronor. Antalet förlustbolag inom Statsföretag har under perioden 1968-1971 ökat med serien 4, 7, 13 och 17. Det här är beklagligt, herr talman, för vi behöver även statliga företag. Vi har att leva med dem. Och det är utomordentligt väsentligt för de anställda och samhället att företagen går ihop. På den punkten tror jag att vi är överens i dag. De hittillsvarande experimenten har emellertid visat hur svårt och dyrbart det blivit att få dem att gå ihop. Minst av allt har experimenten bekräftat påståendena om den statliga företagsamhetens överlägsenhet. Det hade varit önskvärt om statsmakterna inriktat sin energi mindre på de fem procent av vårt näringsliv som den statliga företagssektorn representerar och mera på de 95 procent av företagen som är enskilda eller kooperativa och svarar för den alldeles övervägande delen av vår sysselsättning, vår tillverkning och vår export: Nu har det socialdemokratiska partiet och LO tillsatt en arbetsgrupp om den framtida näringspolitiken. Kommer gruppen, frågar man sig, att dra lärdom av vad som hittills skett av de — för att citera direktiven för utredningen — ”värdefulla praktiska erfarenheter som saknades när det näringspolitiska programmet skrevs”? Nu har ni ju en chans att ta initiativ till en positiv uppbyggande näringspolitik som ger resultat i nya och bättre företag, inte i nedlagda eller förlustdrabbade företag. Eller kommer utredningen — liksom också regeringen — att trampa på i de dogmatiska ullstrumporna? Kommer man fortfarande att hänge sig åt övertro på central planering, på kanslihusets förmåga att blicka in i framtiden och att leda och styra företagsamheten? Eller kommer man att dra den slutsatsen att om det är något fel på den svenska marknadsekonomin beror det inte på att den är alltför decentraliserad och fri utan tvärtom på att de centralt fattade besluten låst handlingsfriheten i alltför hög grad och att den ekonomiska politiken allmänt sett inte inriktats på att ge uppmuntran åt företagsamheten?

Men det finns inte ett enda ord i statsministerns interpellationssvar om de medel som regeringen är beredd att utnyttja för att underlätta för företagsamheten att bli framgångsrik. Det förbigås i interpellationssvaret. Vad som krävs i detta syfte har delvis redovisats i dag under den ekonomiska debatten. Vi måste få duktiga, kunniga och framsynta företagare att satsa både sig själva, sina egna och även andras pengar i skapande arbete. Vi måste med andra ord ha mera fabriker, flera och bättre maskiner. Vi måste ha en utbildning som gör att vårt folk kan hävda sig gentemot omvärldens. Vi måste satsa på produktutveckling och forskning. Jag påminde i morse om att vårt land i det sistnämnda hänseendet släpar efter vid internationella jämförelser. I allt det här måste vi investera. Vad gör samhället för att åstadkomma det? Vilken näringspolitik bedrivs i det syftet? Därom ingenting i interpellationssvaret. Och, herr talman, i medvetande om att jag kommer att bli beskylld för tjat vill jag tala om för statsministern att det också behövs förtroende, ett förtroende byggt på att företagen och företagarna upplever sig ha regeringens stöd och förståelse i sin verksamhet. Den ömsesidiga solidaritet mellan stat och näringsliv som det ytterst är fråga om förekommer inte i dag, i varje fall inte i den utsträckning som är önskvärd. Det står åtskilliga, det vet jag, alltför många företagare i kö för att i sitt företags och sina anställdas intresse få del av de selektiva insatser regeringen är beredd att göra och som AMS också i stor utsträckning sysslar med. Men det är inte ett uttryck för en verklig gemenskap att de står i den här kön, utan det är tvärtom betingat av den kalla nödvändigheten att göra det bästa av en besvärlig situation. Varför fanns det ingenting i herr Palmes interpellationssvar som uttryckte förståelse för de näringspolitiska problem av olika slag som råder i dag? Inte ett enda uttryck av uppskattning av den framgångsrika företagsamhetens nödvändighet. Ingenting av det som finansministern brukar hävda när han på möten runt om i landet trängs av den socialdemokratiska unga generationen med dess negativa inställning gentemot det som begreppet näringsliv representerar. Ytterligare ett motiv är de farhågor som nu börjar göra sig gällande på alltför många håll, att blandekonomins bästa decennier nu är förbi och att vi har att se fram emot en annan typ av marknadsekonomi, mera reglerad och mera styrd av statliga beslut och åtgärder än dagens. Vissa formuleringar i interpellationssvaret pekar i den riktningen. Det är i så fall en farlig väg som socialdemokratin är inne på. Den oerhörda mängd kunskaper, information och kontakter som ett modernt samhälle kräver av företagen förutsätter decentralisering. Den är oförenlig med centralisering. Drastiskt har professor Erik Lundberg uttryckt sina farhågor för att alla dessa ”utredande, planerande, förhandlande, beslutande personer på olika nivåer i kanslihus, branschfondkanslier osv. ofta saknar både affärsnäsor, erfarenhet och ödmjukhet inför de väldiga uppgifterna”. Och jag tillägger: Vittnar inte den statliga näringspolitiken under de senaste åren just om detta? Jag tycker att det är synd att statsministern gått förbi denna problematik. Jag kan måhända förstå att ett interpellationssvar inte är platsen för en fullständig redovisning av den svenska näringspolitiken. Men nog hade en antydan om de problem jag här berört och de risker för framtiden som är inbäddade i utvecklingen varit på sin plats i det aktstycke som nu debatteras på den sista eller näst sista dagen av en ovanligt händelserik och tillspetsad riksdag. Själv skulle jag, herr talman, i den situation som vi befinner oss i i dag, starkt komprimerat vilja sammanfatta mina önskemål i följande krav: Gör marknadsekonomin bättre, inte sämre! Decentralisera i stället för att centralisera! Ha förtroende för enskilda människors skaparkraft, förutseende och vilja att åstadkomma resultat i eget, i de anställdas och i samhällets intresse! Underlätta i stället för att försvåra för dem att spara, investera och producera samt att sysselsätta människor! Vädja till den mänskliga arbetslusten och skaparkraften! Driv inte en ekonomisk politik som dämpar intresset och lusten för initiativ, konstruktivt och produktivt arbete! Lägg inte på dem kostnader om ni inte är säkra på att de kan bära dem med bevarad konkurrenskraft och bibehålla möjligheter att utvecklas och ge nya och bättre jobb! Vill man nå alla de andra viktiga mål som statsministern skisserat i sitt svar, då är det här receptet — på den punkten är jag övertygad — en avgörande förutsättning för att man skall kunna nå dem.

Herr talman! Herr Bohman ondgjorde sig över allt som jag inte hade tillfälle att ta upp i ett interpellationssvar som jag av hänsyn till kammaren gjorde mycket kort — på två sidor — och där jag i huvudsak berörde den punkt om marknadshushållning som herr Helén tagit upp i sin interpellation. Det fanns inte möjlighet att på det utrymmet lämna en fullständig redovisning av näringspolitiken. Eftersom herr Helén hade vänligheten att någon stund innan debatten lämna mig sina frågor och eftersom han talade i så dämpad ton i dag, skall jag i huvudsak besvara dem och samtidigt knyta mina kommentarer till herr Hermansson till svaret på den fjärde frågan. Jag är glad över att herr Helén i det material som han gav mig före debatten inte hade lagt in sitt helt onödiga påhopp på Erik Brandt — den där bussen mellan Hjo och Skövde måste ha stannat till i Växjö. Herr Helén tog upp frågan om onödiga produktionsbeslut. Jag är fundamentalt motståndare till en detaljreglering om den kan undvikas, till att enskilda investeringsbeslut i alltför hög grad blir regeringsfrågor. Därmed menar jag självfallet inte att samhället skall avhålla sig från att föra en aktiv näringspolitik vare sig det sker inom den statliga eller inom den privata sektorn. När staten nu satsar på ett mycket kraftigt investeringsprogram för att bygga upp Norrbottens Järnverk är det inget onödigt produktionsbeslut. Var det onödigt att bygga upp Statens skogsindustrier? Var det onödigt att Investeringsbanken stöttade upp TEKO-industrin? Var det onödiga produktionsbeslut att bygga upp Uddcomb och ASEA-Atom? Var det onödigt att stödja Götaverken? Det är typer av produktionsbeslut som inte är detaljreglerade men där samhället måste gripa in. Herr Helén talade om katastrofer i vissa företag. Jag skall vara litet försiktig med det med hänsyn till att herr Helén lätt kan kasta stenar i glashus, och jag skall inte gå in på de olika fallen. Men jag vill påpeka att eftersom vi måste ta hand om rader av socialt sett besvärliga företag uppkommer det naturligtvis i vissa fall svårigheter. Det står dock alldeles klart att den näringspolitik som inleddes för några år sedan redan har skaffat sysselsättning åt åtskilliga tiotusental personer. Den är i sin uppbyggnad, men det råder i dag inget tvivel om att det var rätt att börja bygga upp en aktiv näringspolitik. Och det skall vi göra utan att behöva fatta detaljbeslut om investeringar och utan att behöva tillgripa detaljregleringar. Så till svaren på frågorna. Den första frågan gällde AP-fonderna. Pengarna i dem är löntagarnas. När löntagarna nu har sagt att de är villiga att satsa en del av dessa pengar på riskbärande investeringar i svenskt näringsliv, är detta ett uttryck för en positiv vilja att bygga upp vår framtid. Vi har tagit fasta på detta besked från löntagarna, och därför utreds nu — jag hoppas att den utredningen snart är färdig — på vilka sätt man skall slussa ut dessa medel i riskbärande investeringar. Man kan tänka sig andra former för löntagarnas deltagande i kapitaluppbyggnaden.

Om man säger att löntagarna kan få en och annan aktie i företag innebär det bara att man förstärker maktkoncentrationen inom näringslivet, därest man inte kopplar det med ett reellt inflytande. Därför måste man söka sig kollektiva former för detta löntagarnas satsande på framtiden. Man har diskuterat branschfonder och andra idéer inom Landsorganisationen och på andra håll. Men det sätt man väljer måste fylla dessa två krav: det skall ge del i kapitaltillväxten, det skall ge ett reellt inflytande för löntagarna, vilkas pengar det är fråga om. Den andra frågan kan jag besvara med ja, fast jag inte vet vad ramplanering innebär. Det informationssystem som vi kommer med nu till hösten, branschpolitik, fysisk riksplanering — som herr Helén av någon orimlig anledning försöker ta åt sig äran av för folkpartiets del — allt detta är former av en planering, en planhushållning om man så vill, i samarbete med näringslivet. Visst är vi villiga att satsa på det. Den tredje frågan är: Skall vi underlätta de mindre och medelstora företagens kapitalanskaffning? Ja, självfallet. Vi har t.ex. delegationen för de mindre och medelstora företagen. Förra veckan tog vi förslaget om en strukturfond för vissa branscher. I går lade industriministern fram förslaget om ett nytt finansieringsinstitut som just skall förse den mindre företagsamheten med kapital. Det var i går, det andra var i förra veckan. Herr Helén har kanske varit så upptagen av det här donandet med skattefrågan att han inte har upptäckt det, men bara under den senaste veckan har vi alltså tagit två klara initiativ i den här riktningen. Och naturligtvis — det har jag utvecklat vid många tillfällen — har vi ett intresse av expansiva företag, som ger sysselsättning, som har en rimlig lönsamhet. Den fjärde frågan handlar om arbetsmarknadspolitiken, och där får jag in både herr Hermansson och herr Helén. Jag tror att man inte bara skall tala om arbetslöshet. Vad saken gäller är framför allt att öka sysselsättningen. Och sysselsättningen i det svenska samhället ökar. På 1930-talet hade vi ungefär 40 procent av befolkningen mellan 15 och 64 år i arbete. På 1950-talet hade sysselsättningen ökat till 65 procent, och under det senaste år som vi har exakt statistik för — 1969 — var 75 procent av befolkningen mellan 15 och 64 år ute i arbete. Samtidigt hade ändå antalet studerande ökat med 300 000 personer. Och sysselsättningen har ökat även under lågkonjunkturen. I januari 1972, som var en svår månad, var sysselsättningen högre än i januari 1970, som var en utpräglad högkonjunk turmånad. Andelen av arbetskraft som är i sysselsättning ökar alltså, och det är det väsentliga. Sysselsättningen är i Sverige väsentligt högre än i de andra länder där det finns motsvarande statistik. Det beror helt enkelt på att vi har kunnat mobilisera nya grupper ut på arbetsmarknaden — kvinnorna, de partiellt arbetsföra, de handikappade, de äldre — som tidigare var utestängda från den. De söker nu arbete, och de får i växande utsträckning arbete. Man skapar ju också förväntningar hos dem. Till att börja med registreras detta som en ökning av arbetslösheten, men det tycker jag inte är något fel. Vi skall hela tiden ha klart för oss att det grundläggande är att öka sysselsättningen. Då måste vi bygga upp framtida arbetsplatser, göra nyetableringar osv. Det kommer självfallet att ske mycket inom servicesektorn i Sverige. Vi måste också speciellt hjälpa vissa grupper. Det är egendomligt när man säger att detta skall man klara med generella metoder. Det gör man helt enkelt inte. Herr Fälldin har tidigare varit inne på att man skall bygga för att arbetet skall finnas kvar. Ja, men om man rationaliserar i skogen och om de äldre slås ut ur skogen, slås ut från arbetsmarknaden — och även många av de yngre — med de utstötningsmekanismer som finns på den moderna arbetsmarknaden, då skall man inte gå och säga att de har jobbet kvar. De som är utslagna från ett jobb de icke längre klarar eller ett jobb som har försvunnit måste hjälpas med speciella åtgärder. Den fråga som herr Helén ställer kan besvaras med ja. Alla dessa problem löses inte av någon marknadsekonomi. Vi gör marknadsekonomin bättre och använder alltså mer marknadsekonomi, säger herr Bohman. Men se hur det gick i England när man försökte göra det! Man sade att nu får Clyde Bank of Scotland klara sig själv och stå på egna ben. Bilindustrin och flygindustrin skulle klara sig. Det gick ett år, och sedan satt man där med alla sina statliga ingripanden för att klara upp situationen. Och de åtgärder som herr Helén här kräver innebär alla olika typer av ingripanden i marknadsekonomin. Till herr Hermansson vill jag säga att på en punkt tyckte jag han var rent konservativ. Han anser att beredskapsarbetena är värdelösa ting, det är bara en reservarmé. I själva verket är uppbyggnaden av hela miljövårdssatsningen på den kommunala sidan och stora vägbyggen, inte minst i Norrland, värdefulla ting fast de klaras på beredskapsstat. Det är väl ingen reservarmé, det är väl värdefulla ting som vi kan göra litet tidigare än annars varit möjligt. Sedan finns det litet av den gamla kommunistiska uppfattningen att det är endast det kapitalistiska samhällets totala kullkastande som kan klara sysselsättningsproblemen. Det var precis så man bekämpade krispolitiken på sin tid från kommunisternas sida. Det stoppade möjligen revolutionen, men det var meningslöst, det gav inget arbete — och då ställde man sig vid sidan om. Likadant var det när man sedan skulle göra Sverige till en folkdemokrati. Inte fanns det något program för hur man skulle skydda människorna på deras arbetsplatser och i deras arbete. Det fanns bara detta allmänna — avskaffa systemet! Men det fick ju inte folk jobb av. Och det är likadant nu. Man får ju ändå jobba inom systemet — det är det väsentliga. För alla de människor som inte har det arbete som de skulle kunna ha får vi gå in med utbildning, omskolning och speciella åtgärder för handikappade, näringspolitik för att stimulera en allmän ökning av sysselsättningen, regionalpolitik och allt det andra för att skaffa jobb åt en allt större andel av den vuxna befolkningen. Det är den väg vi har att gå. Vad herr Fälldin sade var ett sådant allmänt och till intet förpliktande rundsnack att jag inte har några möjligheter att bemöta någon del därav. Men jag vill ändå ställa två frågor. Den första är följande. I syndaregistret, bland sådant som man inte skulle göra och som herr Helén räknade upp, ingick etableringskontroll. Det har förts litet olika språk där bland de borgerliga partierna. Jag frågar herr Helén: Kan Ni tänka Er en etableringskontroll eller ej? Jag frågar herr Bohman: Kan Ni tänka Er etableringskontroll eller ej? Och jag frågar herr Fälldin: Kan Ni tänka Er etableringskontroll eller ej? Var och en får den frågan. Den andra frågan som jag skulle vilja ställa till herr Fälldin gäller följande. Herr Fälldin brukar ju gå till storms mot flyttningsstödet, denna lilla kostnad på 70 miljoner inom arbetsmarknadspolitiken som innebär att man hjälper människor att flytta till platser där det finns jobb att få — också från storstaden och inom regionen.

Kan inte herr Fälldin det, då tycker jag att det är något av en cynism att vilja ta bort flyttningsstödet.

Herr talman! Statsministern är tydligen så trött att vi väl skall försöka att inte göra debatten för lång. När statsministern slängde ut sina frågor här, rakt ut i luften, kom jag att tänka på en gammal magister som var alldeles borta och som försökte rädda sig genom att slänga ut frågor så där. Vi hade också en situation en gång i statsutskottet, där en ledamot var så skicklig i att sitta och kamouflera sin sömn att han stödde sig på armbågen och plötsligt, när han halkade och föll ned med huvudet, elegant slängde ut en fråga i luften till den närvarande experten och på det sättet klarade sig. Det var ungefär den teknik som statsministern använde här i kväll. Men vi skall väl inte ha några förhör av den typen, utan nu är det ju statsministern som skall svara på våra frågor, som faktiskt är överlämnade i förväg. AP-fonderna är löntagarnas pengar, säger statsministern. Ja, betyder det att ni tänker respektera detta? Avser ni att använda de medel som man har begärt att få överförda från AP-fonderna till riskvilligt kapital i näringslivet i konkreta experiment i socialistiska syften eller inte? Det fick vi inget svar på. Statsministerns hela beskrivning av de anställdas roll i kapitalbildningen, inom företagen och på kapitalmarknaden gav en mycket diffus bild av hur ni tänker er att i fortsättningen använda de här medlen. Vår linje är klar — den är att de anställdas inflytande i företagen skall garanteras dem i deras egenskap av anställda. Det överförande av medel som kan behövas på en otillfredsställande kapitalmarknad av uppsamlade medel skall inte få formen av några socialistiska experiment. Statsministern visste inte vad ramplanering var, men han trodde att det var någonting bra. Statsministern hade alltså inte hört den diskussion som förts här flera gånger, bl.a. mellan finansministern och mig, om en konsekvent perspektivplanering och om en långtidsbudget. Statsministern har väl heller inte läst den nya tidskriften Tema, som det statliga rationaliseringsverket statskontoret har gett ut och där man på ledarplats i en principiell betraktelse om vad som är felet med den svenska statsförvaltningen slår fast att det är det utbredda ettårstänkandet. Detta beskrivs som det svåraste hindret för en fortsatt rationalisering och en bättre hushållning. Nog vore det värdefullt att få höra om man inom regeringen numera är beredd att ställa sig bakom ett sådant betraktelsesätt, eller om ni fortfarande försöker vifta bort behovet av en förbättrad statlig planering. Den tredje frågan fick jag faktiskt svar på, men företagarföreningarnas roll var ju helt otillfredsställande beskriven. Ingenting sades om möjligheterna att ge dem höjda direktlån eller att låta dem överta en del av de centrala statliga ämbetsverkens roll när det gäller lånegarantierna. Här är en rad kontroversiella punkter, där den socialdemokratiska majoriteten har gått emot våra förslag och där den mindre och medelstora företagsamheten skulle uppskatta att få en snabb och reell förbättring. På hela det stora området om arbetslösheten fick vi knappast några nya kommentarer. Tyvärr tror jag därför inte att det finns underlag för en fortsatt debatt med statsministern om den saken. Jag skall därför nöja mig med att bara slå fast några som jag ser det grundläggande skillnader mellan en liberal och en socialdemokratisk näringspolitik. Som vi ser det bör det vara en viktig grundprincip för näringspolitiken lika väl som för samhällets uppbyggnad i övrigt att de människor som har nära och ingående information om den verklighet besluten gäller också i så stor utsträckning som möjligt får fatta besluten. Det finns här en klar linje i våra krav på arbetsdemokrati och vårt avvisande av en statlig detaljstyrning inifrån av företagen. Det är inte bra om hushåll, företag och organisationer får finna sig i att överlämna allt fler beslut till en grupp tjänstemän och politiker som befinner sig på långt avstånd från förhållandena på enskilda arbetsplatser, det må sedan vara i företag, i sjukhus eller i skolor. Eller, för att citera Assar Lindbeck: ”Särskilt när det gäller beslut av så komplicerad natur som produktion och marknadsföring kommer tjänstemän i departement och verk — långt borta från den praktiska verksamheten — att alltid förbli amatörer, för att inte säga dilettanter.” Decentralisering och maktspridning — det är det liberala alternativet till en socialistisk dirigeringspolitik. Statens roll bör i första hand vara att styra den långsiktiga utvecklingen i enlighet med politiskt bestämda, sociala mål. Men detta har inte trängt fram i den beskrivning som vi har fått från regeringen. Jag frågar då till sist: Är det en socialistisk toppstyrning som ni fortfarande söker er fram emot? I så fall ser jag den som oförenlig med decentraliserade beslut i företagen, där företagsledning och anställda gemensamt fattar dessa beslut.

Herr talman! I motsats till herr Helén tycker jag det är intressant och bra att statsministern ställer frågor, och särskilt bra var frågan om etableringskontroll eller inte, som han ställde till de borgerliga partierna. Men jag skulle bra gärna vilja att herr Palme själv svarade på den frågan och klargjorde regeringens inställning till frågan om etableringskontroll eller ej. Jag erinrar mig att det för inte så länge sedan i en reservation förekom ett kommunistiskt krav om investeringsstyrning. Det kravet avslogs tyvärr med stor majoritet, och jag fruktar att även en del av regeringspartiets medlemmar stod bakom det avslaget. I den diskussion som förts mellan statsministern och herr Helén men också i de övriga borgerliga partiledarnas inlägg tycker jag att det har funnits en vilseledande och grundläggande bristfällighet i analysen av samhällsekonomin. Man har talat mycket varmt om att Sverige är ett decentraliserat samhälle, eller om att man förespråkar decentralism. Men utvecklingen i Sverige är faktiskt den rakt motsatta. Koncentrationen av makt och kapital försiggår i accelererande takt. Till följd härav och till följd av lagbundenheterna inom det kapitalistiska systemet, som jag berörde i mitt förra inlägg, har statsmaktens direkta samverkan och ekonomiska stöd till kapitalet ökat. Staten skall garantera kapitalisterna en jämn profitkvot, anser man nu. Kapitalismen övergår alltså till statsmonopolistisk kapitalism, och därigenom skärps tendenserna till maktkoncentration. Men jag kan erkänna att det inom kapitalismen också på sitt sätt finns vissa decentralistiska drag. De har inte med större eller mindre demokrati och inflytande att göra — tvärtom. Det privata ägandet till produktionsmedlen, som medför alltför små beslutsenheter för att man skall kunna överblicka de totala samhälleliga följderna av sitt handlande, är själva grundorsaken till anarkin inom det kapitalistiska produktionssättet. Och det är det som medför periodiska arbetslöshetskriser. Den avgörande frågan är alltså inte: decentralism eller inte? Den är: kapitalism eller socialism? Den frågeställningen har ju också socialdemokratin tidigare insett. På samma sätt för man ett vilseledande tal om marknadsekonomin. Detta döljer de avgörande sanningarna. Det kan förekomma inslag av marknadshushållning i olika samhällssystem. Det avgörande är vilka som behärskar utbudet på marknaden, vilka som behärskar produktionen, för det är de som behärskar själva pulsådern i samhället. Talet om marknadsekonomi är här ägnat att dölja att storfinansen har den avgörande ekonomiska makten och därmed den avgörande samhällsmakten, och det är det som skapar problemen i vårt samhälle. Det är också dessa problem en regering möter när den vill söka bekämpa arbetslöheten. Statsministern polemiserade här emot oss och sade att jag hade den, som han kallade det, gamla kommunistiska uppfattningen att endast socialismen kan klara sysselsättningsproblemen och att man därför skulle ställa sig vid sidan av kampen mot arbetslösheten. Den första delen av satsen är riktig men inte den andra. Vi har inte heller ställt oss vid sidan. Vi har, också i riksdagen, framlagt mycket konkreta förslag om vad man skall göra för att verkligen föra en kamp mot arbetslösheten. Jag skall av tidsskäl inte upprepa dessa många förslag — de finns i våra motioner och kan där studeras av var och en. Det var inte heller så att jag betecknade beredskapsarbetena som värdelösa. Men jag visade på problemet att beredskapsarbetena inte löser det långsiktiga problemet att skapa varaktig full sysselsättning. Jag tycker statsministern borde vara medveten om de problem som uppstår när den industriella reservarmén, de som är utkastade ur normal sysselsättning, växer i antal år efter år. Staten går in med beredskapsarbeten, arbetsvård och annat, men denna sektor sväller undan för undan — det har den gjort under de senaste åren. Det skapar mycket stora problem, och dem bör man inte underskatta. Den utvecklingen kan nämligen inte fortsätta hur länge som helst; den visar att man måste ingripa på ett mera grundläggande sätt i själva samhällsekonomin. Det är inte bara från vårt håll som det framförs kritik mot att insatserna mot arbetslösheten är otillräckliga. Jag vill peka på den artikel som finns i senaste numret av Fackföreningsrörelsen, där man också mycket kritiskt granskar vad som hittills har gjorts och menar att det behövs betydligt kraftfullare åtgärder. Här har klagats över ökningen av det statliga företagandet. Jag vill erinra om att det fortfarande bara är 5 procent av de anställda som hör till den sektorn, och när det gäller den egentliga tillverkningsindustrin är det bara 3,1 procent av de sysselsatta som arbetar i företag under statlig regi. Bristen består alltså i att man inte har utvidgat denna sektor, inte i att man har utvidgat den för kraftigt.

Herr talman! Vad beträffar statsministerns första fråga vill jag säga att det väl är uppenbart att förfarandet med etableringssamråd inte har fungerat. Jag vill gärna säga att jag för min del mycket väl kan tänka mig att man går över till det norska systemet för att få ett grepp om utvecklingen i de områden som växer till allra snabbast. Detta har ett mycket nära samband med den andra frågan som statsministern ställde.

Jag har om och om igen deklarerat att det icke är min eller centerns avsikt att ta ifrån den enskilde de favörer som detta innebär. Generaldirektör Bertil Olsson har förklarat att kostnaden kan anges till i genomsnitt 10 000 kronor per person som inte lokalt förmedlas. Naturligtvis har detta betydelse i de ekonomiska kalkyler som företagen gör när de väljer ett område med hög ekonomisk aktivitet där arbetskraft inte finns, men att de inte drabbas av rekryteringskostnaden har ett direkt samband med tillväxten i ett etableringsområde. Eftersom jag föreställer mig att de allra flesta känner att vi borde gå vidare i debatten, skall jag inte ta mera tid. Jag vill endast slutligen göra den reflexionen att innan statsministern fäller kategorisk dom över vad andra har sagt och beträffande det konkreta innehållet i andras uttalanden i den här frågan finns det väl skäl att se efter vilka konkreta besked statsministern har lämnat i sina interpellationssvar.

Herr talman! Vi börjar kanske litet var bli litet nötta av den här dagens debatt. Jag skall därför fatta mig kort. Statsministern avfärdade mina synpunkter med i huvudsak den anmärkningen att jag har talat om sådant som statsministern inte har talat om. Jag tycker att det mest anmärkningsvärda i just interpellationssvaret var att statsministern inte tog upp de frågor jag tog upp, det anmärkningsvärda var just det som statsministern inte talade om. Om det förhåller sig så som jag menar och som tydligen finansministern också menar, nämligen att näringspolitik är i mycket stor utsträckning en fråga om åtgärder för att skapa framgångsrika företag, så är det synd att statsministern inte begagnade detta tillfälle att visa att även statsministern inser att detta är ett utomordentligt betydelsefullt led i vår näringspolitik. Om man ville skapa förtroende hade det varit värdefullt att göra ett sådant uttalande. Detta om detta. Så vill jag göra en rättelse. När statsministern talade om hur vi skulle använda AP-pengarna — jag skall inte gå in på själva sakfrågan där, det hinner vi inte — gjorde statsministern gällande att regeringen hade fått klarsignal från löntagarna, och det var ju deras pengar det var fråga om. Har TCO givit klarsignal? Har LO givit klarsignal på det sätt man gjorde när vi t.ex. genomförde ATP-systemet via folkomröstning? Nu skulle man alltså ändra förutsättningarna för AP-systemet och använda pengarna även för riskvilliga satsningar. Det var väl ändå litet kategoriskt. När vi har diskuterat näringspolitik tidigare under åren har jag vid något tillfälle — det var nog många år sedan — gjort gällande att den svenska statliga näringspolitiken har haft vissa drag besläktade med den gamla filmen om Chaplins pojke; killen som sprang i förväg och slog sönder fönsterrutor — pangade doror hette det på den tiden — och sedan kom pappa glasmästaren och satte in nya fönster. Genom sin ekonomiska politik minskar regeringen företagens förutsättningar att överleva. Så vidtar man selektiva åtgärder för att rätta till det man skadat. Sedan vill man ha tack för det och får väl också ofta tack. Men så skall naturligtvis varken ekonomisk politik eller näringspolitik bedrivas. När det gäller förhållandet mellan generella och selektiva åtgärder — om man nu är intresserad av det resultat som uppkommer och följderna — är det min bestämda övertygelse att inte den svenska regeringen och ingen annan regering heller har resurser att bedriva den selektiva politik som man nu börjar glida in i. Det är helt nödvändigt att till alldeles övervägande del lita till generella åtgärder. Det är alltid skojigt att citera folk. Assar Lindbeck sade helt nyligen: ”Det är svårt att undgå slutsatsen att de statliga interventionerna blivit så komplicerade att beslutsfattarnas kapacitetsgräns för länge sedan överskridits. — — — Andra faror lurar också i förlängningen av nuvarande tendenser till selektivitet, detaljreglering och centralisering. Företagen kommer så småningom att upptäcka att det ofta är enklare att utverka speciella ”förmåner” från myndigheterna än att genom ökad effektivitet hävda sig i konkurrensen. Lyckad uppvaktning hos politiker och ämbetsmän blir viktigare för ett företags framgång än effektivitet i produktion och marknadsföring.” Så kommer han till den slutsats jag redan förut var inne på: ”Marknadsekonomin skulle därvid utvecklas i riktning mot en ”myglingsekonomi”.” Professor Erik Lundberg, som jag nyss citerade, är inne på samma sak när han talar om bristen på förmåga att ha en översikt över hela denna marknad. Han säger att de människor som sysslar med dessa saker i kanslihuset ”i allmänhet är intelligenta, ambitiösa och utrustade med de bästa avsikter; det enda som de saknar är kompetens för uppgiften”. Uppgiften är, herr statsminister, helt omöjlig. Det är egentligen väldigt ointressant att tala om hur många människor vi sysselsätter i vårt land. Det avgörande för den problematik vi befinner oss mitt uppe i i dag är hur många som vi inte kan sysselsätta. Har vi inte tillräckligt utbyggda resurser i vårt land för att ge alla de människor som vill ha jobb det arbete de vill ha, då är det någonting som brister. Arbetslöshet är detsamma som för liten kapacitet. För att bota detta behövs det mera investeringar, vilket i sin tur kräver stimulans och förtroende. Därmed är cirkeln sluten. Vi är alltså inne på det väsentliga för hela denna logiska kedja, nämligen den aktiva sidan av näringspolitiken, det som statsminister Palme helt förbigick i sitt interpellationssvar.
Herr talman! Det är förskräckligt vad herr Bohman gnatar om detta interpellationssvar. Jag sade redan förra gången att jag bara kan ta upp den principiella frågan om marknadsekonomin. Men detta att man skall ha väl fungerande företag har jag sagt ett oändligt antal gånger. Det kunde herr Bohman ha nöjt sig med i förra varvet. Herr Bohman etablerar sig nu dag för dag såsom högläsare av olika socialdemokrater. Han är ganska bra på att läsa. Han läser långa, långa historier men kunde någon gång komma på någonting ur egen fatabur, någon egen liten formulering att haka på. Han kunde inte ge ett enda exempel på någon selektiv åtgärd som vi vidtagit för att stödja sysselsättningen men som varit fel. Då faller liksom det allmänna resonemanget. Herr Helén försökte i likhet med en av sina företrädare ta kvadratroten ur humorn i början av sin replik. Jag förstod inte vad han var ute efter, tills det plötsligt dagades för mig att detta med etableringskontrollen måste vara en svår position, eftersom han inte svarade på min enkla fråga. Vårt läge är ju att vi har satsat på detta lokaliseringssamråd. Vi sade att om det inte fungerar tillfredsställande kan man tänka sig någon form av etableringskontroll. Vi har inte tagit ställning till det, men det diskuteras rätt livligt. Nu frågar vi hur ni ställer er till det. Ni talade förut i dag om att man skulle ta kontakt med er och höra efter var ni stod i ett tidigt skede. Nu gör vi det. Jag hör efter nu. Det konstaterades ju att herr Helén ville tydligen inte eller vågade inte svara och inte heller herr Bohman. Det var den enda fråga jag ställde, och jag upprepar den alltså. Vad herr Fälldin exakt menade med det norska systemet vet jag inte, men jag skall ta reda på vad det innebär. Herr Helén vill inte vara med om att AP-fonderna skulle användas till socialistiska experiment. Men vad är ett socialistiskt experiment i herr Heléns tappning? Var satsningen på Götaverken ett socialistiskt experiment? Genom att staten gick in klarade man sysselsättningen för 9 000 människor. Sammanlagt berördes väl 30 000 människor av det. Staten satte in kapital. Man kunde ha gått in med aktier men gick med lån. Man fick in nya styrelseledamöter. Denna ordning har fört med sig en hel rad företagsdemokratiska konsekvenser. Var det ett socialistiskt experiment som man alltså måste varna för, herr Helén? Eller, när vi satsade på att tillsammans med svenskt näringsliv bygga upp en atomreaktorindustri — Uddcomb och ASEA-Atom. Är det ett socialistiskt experiment? Vad är det för typer av satsningar man inte får göra? Hela den frågeställningen blir meningslös, om man inte konkretiserar. Sedan kommer anklagelsen för socialistisk toppstyrning, ingrepp i marknadsekonomin. Det finns i herr Heléns interpellation till mig tal om vägskäl. Jag har en känsla av att svenska liberaler upplever sig nästan alltid stående inför vägskäl av något slag. Vi har en gång stått inför ett vägskäl när det gäller den offentliga sektorn. Då hade vi kommit nära den gräns där den fria marknaden var definitivt hotad, sade herr Heléns företrädare. Den offentliga sektorn fick inte växa. Det var ett vägskäl. Och herr Helén skrev i förskräckelse en bok om utbildningspolitik, där han upptäckte att utbildningspolitiken skulle öka den offentliga sektorn med folkpartiets skola. Det skulle man spara på jordbrukssubventioner, men det upprepar han inte i dag. Man var vid ett vägskäl igen, när vi skulle ta ställning till ATP. Man var vid ett vägskäl, när vi beslöt om Investeringsbanken. Det var ett sådant där socialistiskt experiment som man blev ettårig provsocialist på. Man var med ett år i en provbank. Återigen var man vid ett vägskäl. Nu anar herr Helén ett vägskäl igen och är ängslig. Men för oss är frågan: Vilka sociala uppgifter för människorna är det som skall lösas? Då får vi ge oss i kast med dem. Det kommer att kräva en ökad planering, t.ex. fysisk riksplanering, regionalpolitik, ett bättre informationssystem, en satsning på kapitalutbyggnaden i stort. Det kommer att betyda mera av direkt demokrati på arbetsplatsen i form av anställningstrygghet, företagsdemokrati och arbetarskydd. På de vägarna demokratiserar vi näringslivet utan ideologiska skygglappar. Men herr Helén rädes ett vägskäl. Jag vet att herr Helén brukar säga: ”Att vara liberal är att vara kluven.” Jag har en känsla av att vara liberal är att vara ängslig i olika situationer, där man för att lösa för människorna centrala problem måste gripa in i marknadskrafterna. Till sist till herr Hermansson: Det finns allvarliga problem för människorna i det svenska näringslivet, problem som säkerligen också finns i de kommunistiska staterna. Det är teknologins och den tekniska utvecklingens frammarsch, det är strukturrationaliseringarna, det är utstötningsmekanismerna i det hårda industriella tempot, det är i viss mån det industriella systemets brutalitet mot äldre människor, handikappade och andra. Dessa industristatens brutaliteter kan vi bara avskaffa, om kollektivet samhället eller kollektivet löntagarna på solidaritetens grund ställer upp som ett värn för den enskilda människan. Och det är den praktiska innebörden i vad vi har gjort. För ett par år sedan satsade vi 400 miljoner på de handikappade. I dag satsar vi 3 miljarder — en åttadubbling på ganska få år. Satsningarna framför allt på sysselsättningen och på att bygga ut arbetsmarknadspolitiken — omskolningen, rörlighetsstimulansen, försöken att åter ena den djupa splittring som finns på arbetsmarknaden med risk för att vi kan få två arbetsmarknader — allt detta är ett stöd för den enskilda människan. För att åstadkomma detta stöd för den enskilda människan får vi inte rädas att gripa in i marknadsekonomin, för marknaden är i och för sig inget demokratiskt system; det är en ekonomisk mekanism. När den icke fungerar, så måste man — vare sig det är en socialistisk eller kapitalistisk marknad — ingripa i den på demokratisk väg för att skydda människorna. Jag tror att vi kommer att tvingas att göra rader av ingripanden under 1970-talet just för att skydda människorna för den tekniska utvecklingens konsekvenser. Om vi kan skapa det skyddet, kan också människorna ha förtroende för välfungerande företag, som herr Bohman i och för sig med fog talade om. Annars kommer de att frukta dem. Så hänger strävan till ekonomisk expansion och strävan till att skapa social trygghet samman.

Herr talman! Statsministern fann det märkligt att han inte fick något svar på frågan om etableringskontroll. Att jag inte svarade berodde på att jag fattade frågan som den halvsovandes trick att rädda sig ur en besvärlig situation. Jag skall gärna lämna svaret. Till en etableringskontroll i sådana former som hittills beskrivits har vi klart sagt nej. Vi har icke kunnat se att det finns utformad en ordning som kan vara till nytta i arbetet för en regional balans och för ett effektivare, decentraliserat näringsliv. Det som sades om att detta skulle vara ett försök till förhandlingar är jag ledsen att jag inte ögonblickligen uppfattade som ett skämt. Det förstår jag nu att det var. Finansministern har ju lärt oss att man inte skall ta upp förhandlingar i riksdagens talarstol utan att det skall ske på annat håll. Vad är det då för satsningar man inte får göra? frågar statsministern vidare. Det har väl ändå statsministern redan i kväll fått besked om, inte minst från herr Bohmans långa lista, mängder av beslut där skattebetalarnas pengar satts på spel på ett orimligt sätt. Jag tror det var hela listan med undantag möjligen för Durox. Självfallet skulle det kunna bli en liknande situation, om man tillskapade sådana former för utnyttjande av AP-fondernas medel att det sker satsningar som skulle innebära en sådan ny ordning att det väsentligt skadar dessa för andra ändamål insatta medel. Det är inte vi, herr statsminister, som står vid ett vägskäl. Vi har preciserat innebörden i en socialliberal näringspolitik nyligen. Vi har ytterligare gjort det i det programarbete, som folkpartiet för närvarande har och som kommer att leda till ett nytt partiprogram inom kort. Men det är socialdemokratin som så uppenbart står här och tvekar, och ett av vägskälen kommer ni — såvitt jag förstår — att få välja väg vid när ni får fram kapitalmarknadsutredningens förslag. Statsministern plockade fram ett gammalt citat av mig från år 1949 med synpunkter på liberalismen och menade nu att det skulle tolkas så: att vara liberal är att vara ängslig. Det var någon här i kammaren som sade, att det kan man väl vara när man har en sådan regering. Men jag tror inte att vi tjänar någonting på att fortsätta en debatt med den typ av klyschor som statsministern här tar fram. De slutsynpunkter som statsministern gav på de enskilda människornas situation i industrisamhället var däremot icke kontroversiella. Men vad statsministern glömde att nämna var de risker som finns för att vårt näringsliv för närvarande inte kan hänga med i den utveckling i fråga om forskning och innovationer som vi behöver för att vårt välstånd skall kunna utvecklas tillfredsställande jämfört med omländernas.
Herr talman!

Det är ett orimligt kriterium. Jag skall inte konkretisera det. Vad jag sade om att vara ängslig när man är folkpartist var ganska allvarligt menat. Om jag ser på den svenska liberalismens insats under de år jag varit med i aktiv politik, har det ständigt varit varningar: hit men inte längre, nu är det fara å färde, nu är vi vid ett vägskäl. Därför var ni emot ATP, mot en utbyggnad av den offentliga sektorn, därför förekom angrepp mot arbetsmarknadspolitiken, angrepp mot Investeringsbanken. Alltid har det varit vägskäl. Sedan genomför vi allt detta, och då var det inte så farligt, och det accepteras. Nu är det kapitalmarknadsutredningen som man har anledning att vara rädd för. Men jag är övertygad om att får det gå något år eller så, kommer herr Heléns ängslan även på denna punkt att vara stillad och lugnad.